Herr talman! Herr Svenssons i Malmö inlägg vittnar om riktigheten av mitt uttalande, att egentligen ställer herr Svenssons interpellation hela samhället, alla olika samhällsområden, under debatt. Jag beklagar att herr Svensson denna gång inte hade möjlighet att koncentrera sig på det sätt som brukar vara kännetecknande för åtskilliga av hans inlägg i interpellationsdebatter. Nu är det nästan omöjligt för mig att fortsätta diskussionen, det skulle föra oss väldigt långt. I herr Svenssons inlägg fanns funderingar om statistik och tillförlitlighet, men jag tycker att herr Svensson, som ändå har vetenskaplig skolning, ur de här kalla siffrorna läst ut för mycket. Jag är inte lika klar med händelseförloppet, och det kan måhända vara möjligt att tolka det något annorlunda än herr Svensson gjorde. När det gäller folkräkningarna har herr Svensson nu förmodligen kommit underfund med att det blir betydande korrigeringar i det preliminära materialet, som tydligen tjänar som underlag för en del av herr Svenssons attacker i tidigare sammanhang. Men låt mig bara ta upp en enda fråga, där vi ändå skiljer oss åt väsentligt. Det gäller herr Svenssons ständiga krav på att allt skall vara fixerat. Målet skall vara klart fixerat och volymen för vad vi vill åstadkomma skall vara fixerat på alla möjliga områden, Herr Svensson applicerar detta på arbetsmarknadsutbildningen lika väl som på allting annat. Men vi behöver bara se på just arbetsmarknadsutbildningen för att finna hur snävt herr Svenssons resonemang är. Om vi sätter oss ner och studerar hela den utbildning som förekommer i vårt samhälle, så skall vi finna att vi inte någonstans har en utbildning som är så starkt inriktad på det som individen kan ha nytta av i det praktiska livet, t.ex. i mitt arbete, när det gäller mina möjligheter att försörja mig, att skaffa mig en bättre och tryggare tillvaro osv. Jag tvekar inte ett ögonblick att säga, att vi inte någonstans på några nivåer inom svenskt utbildningsväsende finner en utbildning som i så hög grad är inriktad på nyttan i det praktiska livet. Och det väljer herr Svensson nu som exempel, när han skall beskriva hur dåligt allting klaffar! Nej, orsaken till att vi inte förstår varandra är att utgångspunkterna är så olika. När vi bedömer vad som bör göras bör vi försöka utläsa resultaten av den politik som förts. Och de kan mätas på olika sätt, t.ex. i inkomst, i arbetstid eller i fritid, i möjligheter att bo och röra sig i samhället. Om vi har det som utgångspunkt, så skall herr Svensson finna att vi med våra ur herr Svenssons synpunkt otillräckliga verktyg faktiskt har kommit väldigt långt i jämförelse med andra länder. Jag är ingalunda säker på att en maximalt stark styrning på alla områden ger lika goda resultat som en mera öppen attityd till utvecklingen kan ge. Jag tror också att det är en erfarenhet som man gör i vissa länder, att om man planerar för hårt kommer man snett i verkligheten. Därför finner jag ingen anledning till förebråelser för att inte alla mål är fixerade i volymer som skall uppnås inom en given tid. Jag tror det är ytterst vanskligt att fastlägga sådana program. Jag konstaterar nu att en debatt som spänner över så väldigt stora områden som denna inte ger något nämnvärt utbyte, och jag beklagar som sagt att herr Svensson inte har koncentrerat sig bättre denna gång och inte disponerat sitt inlägg på ett bättre sätt.
Herr talman! Jag har inte alls begärt, herr inrikesminister, att få siffermässigt detaljerade och fasta planer för det ena eller det andra producerade för mig. Jag har inskränkt min begäran till — men det har inrikesministern inte alls diskuterat — att få fram åtminstone någon syn på exempelvis de näringspolitiska och industripolitiska program som väl ändå måste till för att man skall få något som helst begrepp om utvecklingen under de närmaste 15—20 åren. Jag konstaterar nu, liksom jag kunde göra i repliken, att det inte finns något sådant program. Jag har som sagt inte begärt något fixerat program utan bara någon sorts syn eller långsiktigt perspektiv på eller uppfattning om vilka problem som väntar på sikt. Men man har uppenbarligen inte något sådant. Den enda uppfattning jag fick ur inrikesministern är att han med typiskt gammaldags borgerligt-liberal nationalekonomisk terminologi talar om det kapitalistiska samhället som det öppna och fria samhället och om det socialistiska samhället eller varje försök till styrning från folkmajoritetens sida som ett otäckt och obehagligt regleringssamhälle. Och det svarar naturligtvis mot den borgerligt-ekonomiska ståndpunkt som socialdemokratins ledning nu har avancerat till sedan 1889, då man hade en annan utgångspunkt. Jag håller med om att denna debatt är meningslös på det sättet att när den ene frågar och den andre inte vill svara ens på en procent av frågorna, då kan man inte få någon debatt, detta oavsett om det är jag som debatterar med herr inrikesministern eller om det är herr Hagnéll eller någon annan av inrikesministerns partivänner. Därför tror jag också det är bäst att vi avslutar detta meningsutbyte. Men icke förty var debatten avslöjande!
Herr talman! Den som senare läser protokollet skall se att herr Svensson i Malmö nu gör sig skyldig till en ny överdrift. Min framställning behövde absolut inte leda herr Svensson fram till det konstaterande som han här gjorde. Jag ville snarast försöka nyansera herr Svensson uppfattning en smula, så att han inte satt fast i föreställningen att man skall låsa handlingsmönstret definitivt. Och jag behövde väl ändå inte tala om att det finns långtidsplaneringar på olika områden och att det varje år presenteras inte bara en plan för det närmaste året utan också i vissa avseenden bedömningar som går längre fram i tiden. Det är genant att behöva upplysa herr Svensson om det. Det är den metodik vi arbetar med och som har godtagits av denna riksdag, och den bör det inte finnas några väsentliga erinringar mot.
Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat hur regeringen ser på tjänstemännens arbetslöshetsläge och vilka åtgärder den är beredd att vidta för att skapa ökad trygghet i arbetet för tjänstemän. Antalet arbetslösa var i genomsnitt 107 000 år 1972 enligt arbetskraftsundersökningarna. Därav tillhörde 26 000 tjänstemannayrkena. Arbetslöshet bland tjänstemän förekommer främst i vissa grupper. I arbetsledarnas arbetslöshetskassa var 1,8 procent av medlemmarna utan arbete år 1972, i handelstjänstemännens 1,4 och i industritjänstemännens 1,2 procent. De grupper tjänstemän som har högre arbetslöshet än genomsnittligt tillhör näringsgrenar som också för andra yrkeskategorier har ett relativt stort antal arbetslösa. De åtgärder som vidtas inriktas på att skapa förutsättningar för en allmänt stegrad efterfrågan på arbetskraft. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de branscher som har eller kan väntas få en svag sysselsättningsutveckling, t.ex. byggnadsverksamheten. I fråga om åtgärder som syftar till att ge stöd åt enskilda arbetstagare har arbetsförmedlingen och de hjälpmedel den förfogar över central betydelse. I mitten av februari fanns 26 000 obesatta lediga platser anmälda vid arbetsförmedlingarna, varav 10 000 inom tjänstemannayrkena. För att platserna skall kunna utnyttjas krävs det att arbetsgivarna söker anpassa förhållandena på arbetsplatsen till de arbetssökandes förutsättningar, och det behövs också en yrkesmässig och geografisk rörlighet bland de arbetssökande. Bland de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vidtagits vill jag särskilt peka på arbetsmarknadsutbildningen. Under senare år har man inom denna ökat utbudet av påbyggnadsutbildningar, särskilt upplagda för att tjäna behoven inom tjänstemannagrupperna. Det kan också nämnas att 5 000 personer i slutet av januari 1973 var sysselsatta i beredskapsarbeten inom tjänstesektorn jämfört med 1 800 motsvarande tidpunkt år 1972. Vidare har arbetsmarknadsstyrelsen inlett kontakter med parterna på arbetsmarknaden och skolöverstyrelsen i syfte att diskutera ytterligare åtgärder som behövs med hänsyn till det rådande arbetsmarknadsläget för tjänstemän. Slutligen vill jag erinra om att utredningen rörande ökad anställningstrygghet nyligen har lagt fram förslag till åtgärder som avses ge större trygghet i anställning. De frågor som behandlas i detta sammanhang är av stor betydelse för tjänstemännen.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Statsrådet nämnde några procentuella arbetslöshetssiffror: 1,8 procent för arbetsledarna, 1,4 procent för handelstjänstemännen och 1,2 procent för industritjänstemännen. Det låter ju inte som så mycket. I svaret finner jag inte heller några särskilda tecken på oro inför den utveckling som vi nu är mitt inne i. Däremot hörde jag inrikesministern tidigare i debatten säga att han betraktar läget som allvarligt, och läget är allvarligt, verkligheten är allvarlig. Det är inte bara storleken på arbetslösheten för tjänstemännen utan även den utveckling som har skett under de senaste åren som är allvarlig. Arbetslösheten har tredubblats i tjänstemannakassorna sedan 1970, arbetslöshetstiden har blivit längre och längre, och arbetslösheten bland tjänstemännen hotar att öka. Vi har också kunnat konstatera att arbetslösheten bland tjänstemännen är av sådan karaktär att den inte automatiskt försvinner vid en konjunkturförbättring. Jag skulle tro att inrikesministern i dagens tidningar sett ett referat från den konferens som Industritjänstemannaförbundet hade ordnat i Göteborg i går. Där påpekades att 300 av SIF-medlemmarna i Göteborg är anmälda som arbetslösa i förbundets kassa, att 100 dessutom redan är utförsäkrade ur kassan och att ytterligare 400 antingen är uppsagda eller står under uppsägningshot. Bland industritjänstemännen i Göteborg hotar alltså en fördubbling av arbetslösheten om inte särskilda åtgärder vidtas. Det är sådana förhållanden som ligger bakom det citat ur en ledare i Industritjänstemannaförbundets tidskrift Industritjänstemannen som jag gjort redan i min interpellation och som jag gärna vill upprepa: ”Arbetslösheten har nu nått en sådan höjd att den i våra ögon blir abstrakt, overklig. Vi förmår inte se verkligheten bakom de kalla siffrorna. För det är människor som Du och jag som går och stämplar, knäcks psykiskt, blir utslagna.” Jag tror att det är viktigt att vi lär oss att människor inte är räkneexempel på svarta tavlan där man konstaterar att de arbetslösa i alla fall bara är några få procent av den samlade arbetskraften. Vi talar mycket om sociala frågor, men som jag ser det är den utan jämförelse största sociala frågan just nu hur vi skall kunna bekämpa den nedbrytande arbetslösheten och bereda sysselsättning åt de många som nu förtvivlar inför sin framtid. Det är fem saker som jag speciellt vill peka på när det gäller tjänstemannaarbetslösheten. Den första är att antalet varsel om personalinskränkningar har ökat kraftigt när det gäller tjänstemän. Enligt arbetsmarknadsverkets rapport om tjänstemannaarbetslösheten som publicerades den 31 januari i år har varsel om personalinskränkningar för tjänstemän ökat från knappt 2 000 år 1969 till ca 3 500 år 1970 och till över 7 000 år 1972. Där har vi ett bevis för sanningen i vad som sagts från många håll om att nästa rationaliseringsvåg kommer att drabba tjänstemännen. Det motiverar också att man vidtar speciella åtgärder för att motverka arbetslösheten bland tjänstemännen. Den andra sak som jag vill peka på har jag berört tidigare och den påpekas också av TCO i dess framställning till regeringen i november 1971. Vi får en lågkonjunktur, arbetslösheten bland tjänstemännen ökar; konjunkturerna blir bättre men arbetslösheten går inte ned till den ursprungliga nivån, utan man börjar alltså från en högre nivå. Det är allvarligt. I TCO-framställningen sägs: ”I dagens konjunkturläge har man noterat en ytterligare stegring och därvid uppnått en nivå som innebär en flerdubbling av den relativa arbetslösheten jämfört med förhållandena för bara ett fåtal år sedan.” Jag har just i dag från TCO-kansliet fått en siffra som jag tycker är ganska belysande. Av de nya arbeten för tjänstemän som kommit till stånd under åren 1965—1972 gäller 90 procent tjänstesektorn. Endast 10 procent av de nya arbeten som kommit till stånd på tjänstemannaområdet under dessa år har skapats inom industrin.

Det motiverar alltså ytterligare åtgärder. Den tredje sak jag skulle vilja peka på är att arbetslöshetsperioderna för tjänstemännen blir allt längre och längre. Om man ser på läget i tjänstemannakassorna i december 1972, finner man att praktiskt taget hälften av de arbetslösa gått utan arbete längre tid än tre månader. Av de arbetslösa i samtliga kassor hade bara en tredjedel gått arbetslösa mer än tre månader. Om man ser på Byggnadskassan, där ganska stor säsongmässig arbetslöshet råder, finner man att endast 13 procent gått arbetslösa i över tre månader. Vi finner alltså här att arbetslösheten för tjänstemännen i regel är mer svårartad, därför att de ofta får gå arbetslösa mycket längre perioder än på andra håll. Den fjärde sak jag vill peka på är att de arbetslösa inom tjänstemannaområdet till mycket stor del består av unga människor. De har slutat sin utbildning och söker anställning inom tjänstemannayrkena men kan inte få något arbete. De får gå månad efter månad utan att erhålla någon sysselsättning. Genom mina barn, som nu kommit upp i denna ålder, har jag kunnat studera förhållandena på nära håll bland deras kamrater och se de personliga tragedier som utspelas. Människor, som undergått utbildning i 9, 12, 15 eller 20 år och som inte har någon högre önskan än att få göra en produktiv insats, får gå månad efter månad utan anställning. Det är ett svek mot vår svenska ungdom att vi inte kan bereda den arbete. Herr Eriksson i Arvika kommer att beröra detta ämne närmare, och jag skall inte gå in på det ytterligare. Det femte och sista som jag vill peka på i detta sammanhang är att det också finns många äldre bland de arbetslösa tjänstemännen. I arbetsledarnas arbetslöshetskassa är 65 procent av de arbetslösa över 55 år — alltså två tredjedelar. Vi vet hur svårt det är att få anställning, när man kommit upp i de åren. Det finns en strukturell förklaring. När företag förr fick svårigheter friställdes arbetskraft. Det var de senast anställda, de unga människorna, som först fick gå. De gamla fick stanna. Sedan kom bättre tider och de gamla fick fortsätta sitt arbete. Den strukturomvandling som nu sker innebär ofta att företag läggs ned. Då får alla sluta, inte bara de unga utan också de som är 40—50 år och däröver. När tiderna sedan blir bättre och efterfrågan på arbetskraft uppstår, anställs de yngre medan de äldre får stora svårigheter. Detta är ett fenomen som är märkbart också bland tjänstemännen och som gör att det finns speciell anledning att vidtaga åtgärder. Statsrådet säger i sitt svar — det håller jag med honom om — att man när det gäller att bekämpa arbetslösheten i första hand skall inrikta sig på att ”skapa förutsättningar för en allmänt stegrad efterfrågan på arbetskraft”. Det innebär alltså att man måste föra en ekonomisk politik, som skapar en allmänt stegrad efterfrågan på arbetskraft. En sådan ekonomisk politik måste i mycket stor utsträckning arbeta med generella medel i grunden, vilka sedan kompletteras med de nödvändiga selektiva åtgärderna. Det är mot bakgrund av vad som sägs i inrikesministerns svar som jag är litet förvånad över att regeringen sade nej till oppositionens samlade förslag vid 1971 års riksdag, vilket ju innebar generella åtgärder för att skapa en allmänt stegrad efterfrågan på arbetskraft. Det är omvittnat av ekonomer, att hade oppositionens förslag — som syftade till en allmänt stegrad efterfrågan på arbetskraft — genomförts på hösten 1971, hade fler människor haft sysselsättning, och de åtgärder som arbetsmarknadsverket måste vidta hade då inte behövt bli så omfattande. Vid den konferens som ägde rum i Göteborg i går, vilken jag nämnde förut, framhöll förste ombudsmannen Sven-Uno Brattnäs vid SIF:s förbundskansli att industriinvesteringarna inte varit tillräckliga och att de industriinvesteringar som hade förekommit i stor utsträckning hade varit rationaliseringsinvesteringar, som ytterligare ökar arbetslösheten. Jag tycker detta var ett viktigt påpekande från Industritjänstemannaförbundet i det sammanhanget. Det är klart att man i industrin i ett läge, då man känner sig pressad, söker med ljus och lykta efter rationaliseringar som gör behovet av arbetskraft mindre, men det är rationaliseringar och investeringar som minskar behovet av arbetskraft och därmed ökar arbetslösheten. Det är de defensiva investeringarna. Därför måste det ingå som en grundläggande programpunkt i kampen mot arbetslösheten att man genom generella stimulansåtgärder söker få fram offensiva investeringar, vilka innebär att man satsar på utvidgning av produktionen, på nya produkter, för att på det sättet skapa en ökning av sysselsättningen. Jag hoppas jag får tolka den målsättning som inrikesministern här har gjort sig till talesman för såsom ett tecken på att han är öppen för dessa synpunkter! På konferensen i Göteborg riktades också kritik mot arbetsförmedlingarnas effektivitet. En deltagare ansåg att man får ”hänga armkrok i tomrummet och stämpla”, som han uttryckte det. Det sades från annat håll att arbetsförmedlingarna mera har blivit registreringscentraler för arbetslösa än förmedlingsorgan. Jag sade förut, herr talman, att vi behöver generella åtgärder. Dessa skall kompletteras med selektiva åtgärder. Här är det inte fråga om ett antingen—eller, utan här är det fråga om att lägga generella åtgärder i botten, så att man sedan kan komplettera dem med punktinsatser. De generella åtgärderna är en rörlig finansoch skattepolitik, som ger företagen den lönsamhet som behövs för att de skall kunna fylla de krav som fackliga organisationer och samhället med rätta ställer på företagen: trygghet i anställningen, en god arbetsmiljö, medbestämmanderätt. Det behövs en satsning på forskning, utveckling och innovationsarbete, men det behövs också punktinsatser, såsom att utvidga och förlänga beredskapsarbetena för tjänstemännen. Det har gjorts en del — jag skall erkänna det — och det framgår också av interpellationssvaret, delvis, förmodar jag, såsom svar på den framställning som TCO gjorde. Men jag skulle gärna vilja fråga inrikesministern en sak i det här sammanhanget. Det gäller de löner som skall gälla i beredskapsarbetet. Vi trodde väl att vi kommit bort från den gamla AK-mentaliteten. I fråga om industriarbetare och andra tillämpar man marknadslöner. Enligt en uppgift i Dagens Nyheter i går har det förekommit att man vid beredskapsarbeten på tjänstemannaplanet erbjudit löner, som ligger långt under marknadsläget. Det skulle vara intressant att här få höra industriministerns allmänna synpunkter på detta. Det är klart att det kan finnas olika uppfattningar om vad som är marknadslön för en tjänsteman. Jag vill inte här ha några uttalanden rörande speciella fall, men anser inrikesministern principiellt att man även när det gäller beredskapsarbete för tjänstemän skall följa marknadslönerna? Jag skall här inte vidare tala om den mycket omtalade femkronan, eftersom herr Eriksson i Arvika kommer att göra det. Men jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på behovet av att understryka vad som sagts från byggarbetsgruppen när det gäller att få i gång angelägna byggen och anläggningar. Vi har ett exempel just från Västsverige, nämligen den nya storflygplatsen i Landvetter. Det finns där mycket angelägna behov av att få den färdig, eftersom Torslandas kapacitet är så begränsad. Byggarbetsgruppen har föreslagit att man skulle undersöka möjligheten att forcera arbetet. Såvitt jag förstår beror svårigheterna delvis på att luftfartsverket har mycket att göra med Arlanda och kanske tycker att man inte har tillräcklig teknisk expertis för att påskynda färdigställandet av Landvetter. Men det finns så stor arbetslös teknisk sakkunskap, att man enligt min mening här bör göra ett särskilt övervägande för att på det sättet öka sysselsättningen och ge arbete till några av de arbetslösa tekniker som vi har. I det sammanhanget vill jag också peka på det förslag som framlagts om att ge statsbidrag till kommunerna för förstärkning av deras projekteringsberedskap genom att man också där kan använda arbetslösa tekniker. Till sist vill jag ta upp frågan om effektivisering av arbetsförmedlingarna. Där kan jag ansluta mig till det som herr Eriksson i Arvika har sagt. Jag tror att man måste forcera ansträngningarna att få fram en interlokal arbetsförmedling. Man måste forcera användandet av datatekniken. Man klandrar i många sammanhang datatekniken, och det finns väl anledning att vara försiktig med den. Men på det här området kan den vara till verklig hjälp när det gäller att effektivisera arbetsförmedlingen så att det verkligen blir en förmedling. Jag vill sedan uttrycka min mycket stora tillfredsställelse med vad statsrådet sade beträffande de ökade personalresurserna för anpassningsgrupperna. Jag fick kontakt med detta problem i Västsverige så sent som i måndags. Man pekade då på de oerhörda svårigheter man hade att kunna göra något åt anpassningsgrupperna därför att det inte fanns folk tillgängligt på vederbörande länsarbetsnämnd. Men det är klart att man här inte bara får ställa krav på arbetsförmedlingarna; krav måste också ställas på företagen. Vi begärde från folkpartiet redan 1968 att storföretagen skulle åläggas att inventera sina arbetsuppgifter för att se vilka av dessa som utan nackdel för företaget skulle kunna skötas av äldre eller handikappad arbetskraft. Man hade ju erfarenheter av att personalplaneringen var så ineffektiv; man satte kanske en ung människa på en post där det hade varit bra med något av den erfarenhet som åldern ger, under det att man satte äldre människor, som hade svårt att hinna med i hetsen, på arbeten som var mycket stressbetonade och som de även hade svårighet att klara. Nu är dessa anpassningsgrupper ett led i den strävan som vi gjorde oss till talesmän för vid den tidpunkten. Men jag tycker att det är angeläget att betona att personalplanering måste ske i samverkan med de fackliga organisationerna. När herr Svensson i Malmö nyss talade om att man lämnade fritt åt arbetsgivarna att sortera personal i ett A-lag och ett B-lag måste jag med bestämdhet vända mig emot en sådan tanke. Detta är ett intresse som samhället, företagen och de anställda har gemensamt. Jag är säker på att här återstår mycket att göra för att få ett samarbete som innebär en effektivare personalplanering och där företagare och anställda i samarbete med vederbörande arbetsmarknadsmyndigheter kan åstadkomma förbättringar på många punkter.
Herr talman! Jag har en känsla av att herr Gustafson kände ett behov av att lägga ett ord för de generellt verkande medel som han tidigare haft anledning att rekommendera, åtgärder som onekligen har kommit bort litet på sistone, när man på den borgerliga kanten alltmer närmar sig problemet om hur man skall komma till rätta med dessa svårigheter. Denna mening i interpellationssvaret har naturligtvis i och för sig syftet att ge till känna att vi vill ha en förbättring över hela fältet. Men den vill också markera att vi inte vill göra så stark skillnad mellan arbetare, tjänstemän eller nytillträdande. Vi anser det alltså eftersträvansvärt att åstadkomma efterfrågan över ett brett fält. Även med denna utgångspunkt är det dock självklart att vi måste särskilt beakta situationen för tjänstemän. Vi har sett en ljusning för de manuellt arbetande, där vi har en ökad efterfrågan, men när det gäller tjänstemännen tyder tyvärr även de senaste månadsrapporterna på en sämre situation, en högre arbetslöshet och en minskad efterfrågan. Jag tror att detta kommer många tjänstemän att uppleva på det sättet att man blir mer och mer medveten om att man har problem som är likartade med andra arbetstagargruppers och inte befinner sig i en speciellt skyddad ställning. Jag vill alltså betona att vi måste ha med tjänstemännen i beredskapsåtgärderna. När det gäller byggarbetsgruppen, som herr Gustafson åberopar, vill jag gärna säga här, att vi i departementet har engagerat oss starkt i byggfrågorna. Mina medarbetare har satt till mycken tid för att försöka så snabbt som möjligt få fram resultat på den här sektorn. Det har tagit sig uttryck i att vi redan till höstriksdagen lade förslag om vissa reparationsarbeten som skulle i gång inom byggsektorn. Vi har nu kommit med förslag baserade på saneringsutredningen, och vi har i en jämn ström tagit fram byggobjekt på olika områden. Det har gällt statliga eller kommunala företag som skulle sättas i gång. Vi har inte heller försummat att se till projekteringsreserven och beredskapen för framtiden. På detta område har AMS verkligen gjort betydande insatser, vilket också herr Gustafson pekade på. Jag vill nämna en sak som man inte alltid observerar. När vi ordnar beredskapsarbeten, nästan av vilket slag som helst, kräver de i allmänhet en arbetsledare. Då är det en tjänsteman som får tillfälle till ett arbete. Vi brukar räkna med att 10 procent av de sysselsatta får sådana uppgifter som att vara arbetsledande i någon funktion. Jag vill betona att jag ser det som mycket angeläget att dessa grupper inte blir bortglömda. För att undvika missförstånd vill jag göra ett påpekande när man säger att bland de arbetslösa byggnadsarbetarna är det bara 13 procent som har haft den längre arbetslösheten. Men i samma ögonblick som man säger det får man erinra sig att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är så mycket större totalt sett. Det hör ju samman med deras speciella anställningsformer: att man ofta växlar från kortvarig anställning hos en företagare och går över till en annan. Jag tvekar emellertid inte att säga att just byggnadsarbetarna befinner sig i en väldigt besvärlig situation. Antalsmässigt är det en mycket stor grupp som har de långa arbetslöshetsperioderna. Men ett sådant konstaterande gör jag bara för att det inte skall bli något missförstånd beträffande herr Gustafsons exempel. Svårigheten är självfallet allvarlig för vilken grupp det än gäller, men speciellt för de äldre, att få nytt arbete när man har gått arbetslös under lång tid. Detta är naturligtvis ett förhållande som vi måste ha under ständig observans.
Herr talman! När det gäller byggnadsarbetarna föreligger inget missförstånd. Jag påpekade redan i mitt anförande skillnaden på den punkten. Men, det väsentliga är ju att man lättare kan uthärda en arbetslöshetsperiod på några månader om man erfarenhetsmässigt vet att man har möjligheter att få arbete, än när man ser en oviss framtid utan sysselsättning. Det är det som är psykiskt nedbrytande. Inrikesministern svarade inte på min fråga om vad han anser om lönesättningen för beredskapsarbeten, men det får jag väl besked om i hans nästa inlägg. Inrikesministern gav nu en ny tolkning av uttalandet att åtgärder skall inriktas på att skapa förutsättningar för en allmänt stegrad efterfrågan på arbetskraft. Det skulle mer syfta på att man inte särskilt ville ta ut nytillträdande på arbetsmarknaden eller tjänstemän utan att man var intresserad av alla kategorier. Det är väl två frestelser som finns här. Den ena är att man liksom resignerar inför de allmänna arbetslöshetstal som nu finns och som bara för ett par år sedan skulle ha ansetts vara katastofalt höga. Det är det första som vi måste motarbeta. Vi får inte acceptera en total arbetslöshet av den storleksordning som vi har nu. Under inga förhållanden. Den andra frestelsen som man kan falla för är att säga: Tjänstemännen har en så relativt liten arbetslöshet jämfört med industriarbetarna t.ex., så dem behöver vi inte ta så allvarligt. Men det är fel. Som jag har påpekat i mitt anförande har tjänstemännen särskilda svårigheter därför att de i genomsnitt har längre arbetslöshetsperioder och på grund av de speciella problem som jag nämnde. En liten detalj när det gäller arbetsförmedlingarna. Skulle det inte vara möjligt att ytterligare öka arbetsförmedlingarnas resurser genom att ta välutbildade tjänstemän som nu är arbetslösa och låta dem i ökad utsträckning gå in i arbetsförmedlingarna och där försöka få till stånd en verkligt effektiv arbetsförmedling? Vi har dock lediga platser, även om de inte är så många, och det är därför angeläget att se till att de som är arbetslösa också får möjlighet att söka de lediga platser som finns.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte gav uppgiften om lönerna. Man tillämpar de löner som gäller på respektive områden och som kan utläsas av de avtal som finns där. Är så inte fallet, är AMS angeläget om att ta kontakter med den organisation som representerar de ifrågavarande arbetstagarna. Genom förhandlingar kommer man fram till den lön som skall gälla. Jag vill inte säga att detta alltid har gått problemfritt, men i stort har man kunnat lösa frågan på ett ganska hyggligt sätt. Det kan ha kärvat till sig ibland. Jag känner inte till hur det är just på tjänstemannaområdet, men samma princip gäller ju över hela linjen. I vissa fall har det varit svårigheter att avgöra om lönen skulle bestämmas efter det avtal som gäller för t.ex. kommunaleller byggnadsarbetare eller någon annan kategori. Men på det hela taget har det gått att lösa frågan genom att träda i kontakt med organisationen för att få klarlagt och överenskommet vad lönen skall vara.
Herr talman! Det viktigaste i detta sammanhang är att vi nu fått ett klart principiellt uttalande att marknadslön skall gälla också för beredskapsarbeten för tjänstemän. I övrigt hoppas jag att de förslag som har kommit fram under denna debatt skall medverka till en ökad förståelse för de speciella omständigheter som finns för tjänstemännen och som verkligen motiverar ett krafttag för att råda bot på de nuvarande förhållandena.
Herr talman! Herr Östrand har frågat om regeringen är beredd att vidta ytterligare åtgärder för att öka sysselsättningen i Gävleborgs län och då särskilt för byggnadsarbetarna. Arbetslöshetens utveckling har under de två senaste åren följt ungefär samma mönster i Gävleborgs län som i övriga delar av landet. För byggnadsarbetarnas del var arbetslösheten i länet dock lika hög under 1972 som under 1971, medan den minskat något i riket som helhet. Under innevarande budgetår har i Gävleborgs län beviljats lokaliseringsstöd till 19 företag för nyanställning av ca 200 personer, vartill kommer ett 60-tal byggnadsarbetare som beräknas bli sysselsatta under uppbyggnadstiden. Under samma tid har 21 företag fått tillstånd att använda investeringsfonder för bl.a. byggnadsarbeten, vilka beräknas sysselsätta 65 byggnadsarbetare. Därutöver har i betydande utsträckning beviljats statsbidrag till företag för lagerökning. Genom tidigareläggning av statliga arbeten, ökade statsbidrag till miljövårdsarbeten och frisläpp av ett antal oprioriterade byggen har under budgetåret skapats sysselsättning för ca 150 byggnadsarbetare i länet utöver dem som arbetar i tidigare påbörjade arbeten av samma slag. Närmare 2 500 personer deltar för närvarande och under de närmaste månaderna i arbetsmarknadsutbildning, varav 45 personer i särskilda fortbildningskurser för byggnadsarbetare. Omkring 2 400 personer i länet sysselsätts i beredskapsarbeten, varav 600 byggnadsarbetare. Arbetsmarknadsstyrelsen avser att hålla antalet sysselsatta på denna höga nivå åtminstone fram till utgången av april. Också därefter kommer sysselsättningsskapande åtgärder att bli vidtagna i den utsträckning som bedöms nödvändig.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det har sagts i många sammanhang att Gävleborgs län är ett Sverige i miniatyr, där vi inom länet har haft alla de problem som hänger samman med den regionala balansen jämfört med landet i dess helhet. Det här ägde nog sin riktighet under 1960-talet, då vi hade en viss industriell expansion i den södra länsdelen och en rakt motsatt utveckling i den norra, mycket på grund av den strukturrationalisering som jordoch skogsbruket genomgick men också på grund av att vi hade en mycket svag industriell utveckling i övrigt. Den här situationen som jag redogjort för var mest markant fram till mitten av 1960-talet men har nu radikalt förändrats, vilket innebär att vi i dag i hela länet har alla de problem som ett skogslän har. Det är delvis mot den bakgrunden man får se den mycket besvärande situation som för närvarande råder när det gäller sysselsättningen. Vi hade i februari 4 566 arbetslösa och endast 450 lediga platser. Vad som ytterligare understryker vad jag sagt är att Gävleborgs län var ett av de två län som minskade sin befolkning 1972. Ser man litet på den utveckling som skett under perioden 1965-1970 visar det sig, att antalet förvärvsarbetande har minskat med ca 6 500. Hela minskningen koncentrerar sig till sektorn jordoch skogsbruk, men eftersom industrioch servicesektorn stått praktiskt taget still så får man det här negativa slutresultatet. När det gäller prognoserna fram till 1980 så innebär de för jordoch skogsbruket en långsammare minskning under 1970-talet. Eftersom det mesta tyder på att den sektorn ligger ungefär riktigt, innebär det att sysselsättningen där kommer att minska med ungefär 4 300 arbetstillfällen.

Så många arbetstillfällen inom industrioch servicesektorn måste alltså tillföras länet under 1970-talet, om planeringsramarna skall hålla. Länet kan naturligtvis få ett befolkningstal på mellan 290 000 och 300 000 år 1980, även om industrioch servicesektorn inte ökar, men då måste det ske till priset av en fortsatt mycket hög arbetslöshet och att ökningen av kvinnornas yrkesverksamhet inte kan ske på ett sätt som är önskvärt. En sådan utveckling måste givetvis på allt sätt motverkas, eftersom målsättningen hela tiden måste vara allas rätt till ett meningsfullt arbete. Om man ser på vad lokaliseringsstödet har givit för sysselsättningstillskott under perioden 1965—1972 finner man att detta har tillfört länet ca 2 000 arbetstillfällen. Och jag vill poängtera att utan den kraftfulla satsningen hade läget varit mycket allvarligare. Om man utgår ifrån att de nuvarande stödformerna under perioden 1973—1980 ger ungefär samma sysselsättningstillskott, så kan man av detta dra slutsatsen att de lokaliseringspolitiska medel vi nu har till förfogande inte kommer att räcka till. Det behövs alltså extra åtgärder utöver nuvarande stödåtgärder, som i varje fall ger ca 5 000 nya arbetstillfällen, om nu riksdagens planeringsramar för länet skall kunna hållas. Jag är övertygad om att en effektivt fungerande etableringskontroll måste vara ett av flera verksamma instrument för att styra industrins etablering, men det fordras också att regering och riksdag verksamt bidrar till att göra länet attraktivt i andra avseenden. Vi måste bl.a. få möjligheter att erbjuda kvalificerad utbildning, och därför är det viktigt att Gävle—Sandvikenområdet i framtiden får möjlighet att erbjuda eftergymnasial utbildning, allra helst som vi har erforderligt elevunderlag. Jag vill kraftigt understryka det här. Med detta, herr talman, har jag så kortfattat det går redogjort för hur allvarligt läget är på länets arbetsmarknad totalt sett samt att extraordinära åtgärder måste till för att inte läget skall förvärras ytterligare. När det sedan gäller byggnadsarbetarna, den grupp som är hårdast drabbad, är situationen den att för närvarande går ca 20 procent av den yrkesverksamma kåren arbetslös eller med andra ord ca 1 240 personer. Vi har alltså dubbelt så stor arbetslöshet som riksgenomsnittet. Delvis har det naturligtvis sin orsak i den allmänna utvecklingen i länet, som jag tidigare redogjort för. Men i det här sammanhanget vill jag också säga att en bidragande orsak är att vi i vårt län genomförde de flesta kommunsammanläggningarna årsskiftet 1971-1972. De föregicks av en mycket stor investeringslust i de berörda kommunerna, och därefter har de kommunala investeringarna skurits ner mycket kraftigt. Enligt prognoserna kommer den besvärliga sysselsättningssituationen att bestå under hela 1973, och även om byggnadsarbetarkåren är för stor måste man enligt mitt sätt att se få en mjukare anpassning till den nya situation som kommer att råda framöver. I annat fall löper vi risken att den mest kvalificerade arbetskraften söker sig över till andra branscher i alltför stor utsträckning. Detta kommer i sin tur att skapa nya problem, när arbetsmarknadsläget blir mera normalt. Det framgår av det svar statsrådet har lämnat att omfattande åtgärder redan är vidtagna för att mildra den svårartade situation som uppstått för byggnadsarbetarna. Och när nu lagen mot bakvägsrekrytering träder i kraft kommer den givetvis att skapa ytterligare garantier för att kåren inte sväller ut ännu mer — jag tänker närmast på den okvalificerade arbetskraften. Jag noterar givetvis med särskild tillfredsställelse att ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder kommer att vidtagas om det bedöms nödvändigt. Och att det blir nödvändigt är ställt utom allt tvivel. För att förbättra situationen på kort sikt, allra helst i ett sådant här exceptionellt läge, är det också angeläget att pågående beredskapsarbeten ej behöver avbrytas vid bestämd tidpunkt utan i stället får fortgå. Det är även betydelsefullt att förutsättningar skapas för att påbörja nya statsbidragsberättigade beredskapsobjekt. På så sätt tror jag säkert att man skulle kunna stimulera kommunerna att tidigarelägga ytterligare objekt, och framför allt större objekt som skulle kunna ge sysselsättning under en längre tidsperiod. Jag tror inte att det är någon överdrift om jag påstår att man då rätt snart skulle kunna nedbringa arbetslösheten bland byggnadsarbetarna ganska avsevärt. Ännu ett verksamt sätt vore om arbetsmarknadsstyrelsen gjorde en mer generös tolkning av de bidragsnormer som gäller. Det har faktiskt hänt att arbetsmarknadsstyrelsen, även i det här exceptionella läget, har avslagit ansökningar som länsarbetsnämnden har tillstyrkt. Jag är fullt medveten om att det måste uppställas normer i olika avseenden, men det är också viktigt att man — allra helst i ett sådant läge som råder i vårt län — tillmäter länsarbetsnämndens bedömning stor betydelse, eftersom det otvivelaktigt är nämnden som besitter den största lokalkännedomen. Herr talman! Det finns givetvis mycket mer att säga i den här frågan, men jag vill som avslutning än en gång understryka min tillfredsställelse med att statsrådet är beredd att vidtaga ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder både för byggnadsarbetarna och för andra arbetslösa grupper. Det är också min förhoppning att mitt anförande här i dag har understrukit att det är i högsta grad nödvändigt. Med detta, herr talman, vill jag tacka än en gång för svaret.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta som herr Östrand anfört beträffande läget i vårt län. Han framhåller i sin interpellation att Gävleborgs län är ett av de län som har drabbats mycket hårt av arbetslösheten under den senaste konjunkturnedgången. Jag vill bara tillägga att vi har drabbats hårdare än nästan alla andra landsortslän. Närmast lika hårt drabbat synes Värmlands län vara. Av Norrlandslänen har Gävleborgs län relativt större ökning av arbetslösheten än något annat. I december hade vi 3 977 arbetslösa i länet. I februari var siffran ännu högre, nämligen — som vi hörde nyss — 4 566, och enligt uppgifter som jag har fått i dag visar marsräkningen på att läget är ungefär detsamma också nu. De definitiva siffrorna kommer att läggas fram först Av dem som var arbetslösa i februari var 1 472 byggnadsarbetare, vilket visar att denna grupp är hårt drabbad. Om man till de här siffrorna lägger de i AMS-verksamhet sysselsatta och därtill tar hänsyn till den dolda arbetslösheten finner man vid en försiktig uppskattning att minst 15 000 personer i länet inte får arbete inom den reguljära arbetsmarknaden. Det motsvarar 12—13 procent av länets yrkesverksamma invånare, och det är onekligen siffror som manar till uppmärksamhet. Läget är för länet mycket allvarligt. Behåller vi samma höga arbetslöshet samtidigt som det blir en ökning av arbetskraftsefterfrågan i landets södra delar som en följd av den begynnande konjunkturuppgången föreligger stor risk för att länet får lämna ifrån sig ett stort antal arbetssökande. Vi får ett sug söderut, som mycket ofördelaktigt kan påverka befolkningsutvecklingen i länet. En sådan utveckling är, såvitt jag förstår, helt oförenlig med den regionalpolitiska målsättningen att Gävleborgs län skall ha oförändrad befolkningsmängd 1980. Här behövs åtgärder som skapar sysselsättning för de många som i dag är arbetslösa. Jag har därför med stort intresse tagit del av det svar som inrikesministern har lämnat på frågan vilka ytterligare åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att öka sysselsättningen i Gävleborgs län och då särskilt för byggnadsarbetarna.

I sista meningen i svaret sägs att sysselsättningsskapande åtgärder kommer att bli vidtagna i den utsträckning som bedöms nödvändig. Därav får man lätt den uppfattningen att det för närvarande har gjorts vad som är nödvändigt. Är detta inrikesministerns mening, så vill jag hävda en helt annan uppfattning. Det har inte gjorts vad som är nödvändigt, och det framhöll också herr Östrand. Ytterligare åtgärder av betydande storleksordning behövs för att komma till rätta med den stora arbetslöshet som vi för närvarande har. Den fråga som interpellanten ställde är såvitt jag förstår obesvarad. Vi kämpar inom länet med verkligt stora sysselsättningsproblem. Söderhamn t.ex. har 680 arbetslösa men bara 20 lediga platser, Sandviken har 580 arbetslösa och 24 lediga platser, Hofors har 172 arbetslösa och 30 lediga platser. Men jag kan ändå inte underlåta att framhålla att Ljusdal är den svårast drabbade regionen i länet och därför i särskilt stort behov av ökade sysselsättningsmöjligheter. Jag kan i det sammanhanget återge vad länsstyrelsen helt nyligen yttrade i ett ärende. Länsstyrelsen ser det som mycket angeläget att sysselsättningen i Ljusdal kan tryggas och utvecklas. Den hittillsvarande negativa befolkningsutvecklingen måste brytas, om den befintliga servicen i orten skall kunna upprätthållas på en acceptabel nivå. Detta torde kräva intensifierade lokaliseringspolitiska insatser från samhällets sida, påpekar länsstyrelsen. Jag har tagit upp de berörda svårigheterna i en motion till årets riksdag, där jag efterlyser vissa åtgärder. Jag skall inte upprepa dem här, men jag vill understryka att läget är bekymmersamt. Och jag vill instämma i interpellantens vädjan om åtgärder i syfte att bereda de arbetslösa sysselsättning. När man i dag tar del av den proposition som är framlagd angående omlokalisering av viss statlig verksamhet och finner att Gävleborgs län inte alls har kommit med — inte ens Söderhamn, som gick miste om myntverket, har fått någonting — blir man fundersam och undrar om regeringen har förstått i vilket besvärligt läge Gävleborgs län befinner sig. Det behövs en kraftigare satsning på det länet — inte minst när det gäller högre utbildning, som herr Östrand talade om och som jag har påpekat i den motion jag nämnde. Vi förväntar oss därför ytterligare åtgärder i syfte att bereda de många arbetslösa i länet sysselsättning.

Herr talman!

Men jag vill ta tillfället i akt att erinra om att om den verksamheten skall kunna fungera och ge resultat, måste man ute i kommunerna se till att planera i god tid, så att man kan komma i gång utan dröjsmål. Fastighetsägargrupper av olika slag, som tänker utnyttja den här möjligheten, bör självfallet också i god tid anmäla sitt intresse. De förslag som kommer från byggarbetsgruppen, och som jag erinrade om i den tidigare debatten, bör även kunna räknas in som positiva åtgärder. Jag har litet svårt att förstå herr Westberg som är missnöjd med det svar jag har gett, eftersom man dock planerar att hålla beredskapsarbetena oförändrade fram till april i år och att det ställs i utsikt fortsatta insatser. Självfallet har vi överallt — det gäller inte bara Gävleborgs län — tyvärr fått se att det finns restarbetslöshet kvar bland både byggnadsarbetare och andra grupper. Våra åtgärder har inte helt kunnat räcka till, det är vi medvetna om. Men å andra sidan tror jag att herrarna inser att vi har att tillgodose hela landet, inte bara ett enstaka län. Jag har understrukit att behovet har varit mycket uttalat i Gävleborgs län, och det har också gjorts betydande insatser av arbetsmarknadsverket. De insatserna kommer att fortsätta och, räknar jag med, på vissa områden förstärkas.
Herr talman! Jag vill instämma med inrikesministern när det gäller saneringsverksamheten. Jag hoppas personligen mycket även på den, och jag tror att om man nu är på alerten ute i kommunerna skall man kunna skapa en hel del sysselsättning för byggnadsarbetarna genom den ökning av upprustningen som kan komma till stånd. Några ord av herr Westberg i Ljusdal kan jag emellertid inte underlåta att bemöta. Han ville låta påskina — om jag inte har missuppfattat honom — att det finns 15 000 arbetslösa i Gävleborgs län. Då liksom sopar han in alla människor som är sysselsatta i de beredskapsarbeten som pågår. Men i realiteten har beredskapsarbetena samma status och samma värde som övriga arbeten. Beredskapsarbetena har kommit till för att jämna ut sysselsättningen mellan olika perioder, och därför förläggs de i de flesta fall till vintern. Jag vill i stället göra gällande att beredskapsarbeten bedrivs i samverkan mellan stat och kommun och alltså tillhör en framsynt sysselsättningsplanering. Jag tror inte att herr Westberg vill komma hem till Ljusdal och påstå att de hederliga byggnadsarbetare gick arbetslösa, som byggde ett mycket stort och förnämligt barndaghem där i form av beredskapsarbete förra vintern.
Herr talman! Nej, det vill jag ingalunda göra. Jag har inte på något sätt underskattat beredskapsarbeten och omskolningsverksamhet. Jag tror att dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder är nödvändiga. Men de visar att näringslivet som sådant inte kan sysselsätta de arbetslösa utan att andra åtgärder måste tillgripas. Siffran 15 000 personer har även landshövding Hagnell nämnt. Om herr Östrand vänder sig mot mig, bör han vända sig också mot honom. När inrikesministern talar om att jag skulle vara missnöjd vill jag understryka att jag sätter stort värde på de åtgärder som är vidtagna. I interpellationssvaret säger inrikesministern: ”Också därefter kommer sysselsättningsskapande åtgärder att bli vidtagna i den utsträckning som bedöms nödvändig.” Men vi har ett läge just nu där det visar sig nödvändigt med ytterligare åtgärder. Det finns bra mycket mer än 4 000 arbetslösa i länet, och det talar sitt tydliga språk att ytterligare åtgärder behövs.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nedbringa arbetslösheten bland ungdomar, särskilt med hänsyn till den ökning som kan befaras i samband med utryckningen från förbanden under våren 1973.

Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. De samlade arbetsmarknadspolitiska insatserna mot ungdomsarbetslösheten ger för närvarande cirka 25 000 ungdomar under 25 år arbete eller utbildning genom samhällets försorg. Insatserna omfattar bl.a. statliga och kommunala beredskapsarbeten, inte minst särskilda praktikarbeten, arbeten kombinerade med utbildning genom den s.k. femkronan, ökad arbetsmarknadsutbildning, särskild arbetsmarknadsinformation med praktik för 18 och 19-åringar samt en utvidgad gymnasieskoleutbildning. Härutöver kommer självfallet de allmänna sysselsättningsfrämjande åtgärder som har vidtagits också ungdomen till del. I detta sammanhang vill jag erinra om att promemorian Ungdom och arbete nu bereds inom inrikesdepartementet efter det att remisstiden utgick den 1 mars. Den förbättring av konjunktursituationen, som nu kan skönjas och som tar sig uttryck i bl.a. att antalet nyanmälda lediga platser på arbetsförmedlingarna ökar, har stor betydelse för ungdomens situation på arbetsmarknaden, bl.a. för de ungdomar som lämnar sin värnpliktstjänstgöring nu i mars. Arbetsmarknadsstyrelsen har genom enkäter, vidgad information, yrkesvägledningssamtal och på annat sätt försökt att förbereda de utryckande värnpliktigas inträde i arbetslivet. Omfattningen av dessa åtgärder har i vinter och vår varit större än någonsin. Som jag redan har antytt har arbetsmarknadsstyrelsen sedan i höstas möjlighet att fram till halvårsskiftet anordna en särskild sexveckorskurs inklusive praktiktjänstgöring på arbetsplatser för 18 och 19-åringar som under kursen får ett utbildningsbidrag om 100 kronor per vecka. Denna verksamhet, som innebär ett avsteg från gränsdragningen mellan ungdomsoch arbetsmarknadsutbildning, har givit goda resultat. Huruvida det finns skäl att göra fortsatta sådana avsteg får bedömas med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden. Som villkor för det särskilda utbildningsbidraget om 5 kronor per timme gäller bl.a. att den med anställningen förenade utbildningen sker enligt en plan som har godkänts av arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer inom branschen. De fackliga organisationerna utövar därmed tillsyn i samverkan med arbetsförmedlingen över denna verksamhet, varigenom sysselsättningens utbildningsfrämjande syfte garanteras.
Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för att han svarar på min interpellation just i anslutning till arbetsmarknadsdebatten. Jag kommer att fatta mig mycket kort i min kommentar med hänsyn till att jag bedömer saken så, att det här är en uppföljning av en viktig detalj som vi utelämnade i den förra delen av debatten. Skälet till att jag framställde interpellationen var de mycket dystra siffror som redovisades över hur många värnpliktiga som kommer att sakna jobb när de i slutet av denna månad lämnar sina förband. Enligt de uppgifter som fanns när jag framställde interpellationen rörde det sig om ca 10 000 ungdomar. Det är möjligt att siffrorna nu har förbättrats, och detta är i så fall mycket glädjande. Klart torde dock vara att det blir mycket besvärligt när denna stora grupp ytterligare späder på den omfattande ungdomsarbetslösheten. Jag skall först säga några få ord om AMS:s insatser. Statsrådet framhåller i sitt svar att omfattningen av AMS:s åtgärder varit större än någonsin, och jag betvivlar inte det. Men från förbandens sida är man inte helt nöjd i alla fall. Jag har personligen bett att från regementet i mitt hemlän, I 2 i Karlstad, få information om hur man klarar situationen just på det regementet, som är speciellt besvärlig. Man har kraftigt betonat att det varit ett mycket gott samarbete med den lokala arbetsförmedlingen, men man anser samtidigt att de löften om förstärkta åtgärder som givits bl.a. i en ledare i tidningen Arbetsmarknaden inte har infriats helt och fullt. Jag vill verifiera det med ett par detaljexempel. Det visar sig att tidningen AMS Special Muck ”73, där det skall ges råd, anvisningar och information till de utryckande, inte kom dessa till handa förrän i början av mars månad, alltså samma månad som de skall rycka ut. Om man därtill lägger att de värnpliktiga under mars har fälttjänstgöring och alltså under en stor del av månaden inte är vid regementet samt att själva utryckningstiden infaller under mars, så står det klart att tiden för att ta del av den här informationen blir alldeles för kort. Ett annat exempel är att man har begärt att få fri telefon för de arbetssökande på förbanden, men det har avslagits trots löften att kontroll av verksamheten kan ske ordentligt genom personalvårdsdetaljens försorg. Det finns ytterligare exempel som jag emellertid inte skall uppta tiden med att anföra här. Men jag tycker att dessa saker skulle kunna klaras av, så att det inte finns sådana här irritationsmoment kvar. Och jag hoppas att man till ett annat år lär sig av misstagen och står bättre rustad för information. Beträffande åtgärderna i övrigt nämner statsrådet praktiktjänstgöring för ungdom, och det är utomordentligt bra. Jag skulle dock alldeles rakt på sak vilja fråga statsrådet, om inte statsrådet är beredd att förlänga tiden för den s.k. femkronan. När förslaget presenterades lär enligt pressuppgifter kanslihusets expert på ungdomsarbetslöshetsfrågor, Bosse Ringholm, som ju är närvarande här i kammaren, ha sagt som svar på en fråga om hur många femkronorsreformen kommer att omfatta: Det kan bli ett tusen, det kan bli tio tusen. — Jag tycker att det är mycket förståeligt att Bosse Ringholm lämnade det svaret, därför att det var ju en ny reform som vi inte hade någon erfarenhet av. Det är med ledsnad man måste konstatera att det blev en siffra närmast det lägre talet. Jag vill deklarera att trots detta tillhör jag inte dem som stämmer in i kören och ropar att reformen är ett fiasko, för jag tror att den har haft en väldigt stor uppgift att fylla. Den har slagit mycket olika i olika delar av landet. Jag vet inte om det beror på en ojämn marknadsföring eller om det beror på olika struktur i näringslivet. Klart är väl — det kan vi komma överens om — att den inte har blivit någon succé. Ett av skälen är utan tvivel att utbildningsstödet är för lågt för att ge den verkliga effekten. Som jag tidigare nämnt har vi där från vårt håll föreslagit en höjning. Nu är det så att giltighetstiden för femkronorsbidraget utgår vid halvårsskiftet, och i den situation vi nu befinner oss när det gäller ungdomsarbetslösheten anser jag det vara naturligt att förlänga tiden för reformen. Vi kan gärna kalla det för att vi tar en ny period. Jag vill fråga statsrådet om han inte är villig att göra det. Sedan vill jag också något knyta an till den lokala erfarenheten. Jag har tidigare talat om I 2 i Karlstad, och jag behöver inte här undervisa inrikesministern om problemen i Värmland. Jag är tacksam för att han så väl känner till dem och följer dem med stort intresse. Jag vill bara säga att vi nu är inne i en ännu svårare situation än tidigare när man i vår släpper ut flera hundra ungdomar från regementet. Personalofficeren major Wiman säger i ett uttalande i dagarna följande: ”Vi känner en fruktansvärd maktlöshet, och det känns bittert att släppa 400 ungdomar med vetskapen att de står utan arbete — — —. Det är även bittert att behöva upplysa ungdomarna om att de måste flytta från Värmland ifall de önskar ett arbete.” Dessa förhållanden är desto allvarligare som vi under de två första månaderna 1973 har haft en mycket stark utflyttning. Nära 1 000 personer, exakt 970, har lämnat länet. Som herr Westberg i Ljusdal nämnde är arbetslösheten mycket stor just i Värmlands län. Därför menar jag att det behövs alldeles extraordinära insatser i Värmland. Min fråga står alltså kvar när det gäller den viktiga detaljen ungdomsarbetslösheten: Är statsrådet beredd att förlänga tiden för femkronorsreformen?

Herr talman! Jag får tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Svaret ger mig ett bestämt intryck av att inrikesministern tar alldeles för lätt på problemet om ungdomsarbetslösheten. Speciellt gäller detta storstadsområdena. Det är ganska typiskt att man i nr 8 av tidningen Arbetsmarknaden talar om en viss minskning i flera län, t.ex. i Västerbottens, Kopparbergs, Värmlands och Gävleborgs län, men noterar att ungdomsarbetslösheten har sjunkit i Stockholm och Malmö. Dock, skriver tidningen, bara med några tiotal personer. I nämnda storstadsområden brukar eljest sysselsättningsmöjligheterna för ungdom vara större. Borde inte regeringen intressera sig för detta fenomen och t.ex. låta dem som arbetar med promemorian Ungdom och arbete närmare analysera denna företeelse? En omedelbar åtgärd borde vara att hos arbetsförmedlingsmyndigheterna i storstadsområdena låta informera sig om det faktiska läget. I Stockholmsområdet finns det för närvarande 600 ungdomar i åldrarna 16—18 år som markeras som arbetslösa, men det är inte en enda ledig plats i de gymnasiala yrkeskurserna för utbildning till exempelvis svarvare och mekaniker. Vad man kan bjuda på är hemtekniska kurser e. d. Det förefaller alltså ligga sämre till här än i flera län ute i landet, där arbetslöshetssituationen för ungdomen traditionellt har varit sämre och där utbildningsberedskapen sålunda tycks ha varit starkare än i storstadsområdena. Inför stundande hösttermin föreligger det i Stockholmsområdet ingen planering för en utvidgad verkstadsutbildning och mekanisk utbildning. Som svar på frågan huruvida statsrådet är beredd att ta initiativ till en uppmjukning av bestämmelserna, så att även ungdom under 20 år kan beviljas arbetsmarknadsutbildningsbidrag, nämner statsrådet särskilda sexveckorskurser inklusive praktiktjänstgöring på arbetsplatser för 18 och 19-åringar. De får under kursen ett utbildningsbidrag på 100 kronor per vecka. Men det var nu inte riktigt detta som frågan avsåg. Frågan avsåg om i rådande läge samma möjligheter kunde beredas ungdom under 20 år som grupperna över denna åldersgräns. Vad beträffar de 100 kronor som utgår till dem som deltar i sexveckorskurserna, så är det betydligt sämre villkor än vad de har, som ges arbetslöshetsbidrag enligt normen 24 kronor för ogifta och 28 kronor för gifta. Arbetsmarknadsmyndigheterna i Stockholm har i en skriftlig framställning begärt att arbetslösa 16 och 17-åringar skall kunna beredas plats i sexveckorskurserna för 18 och 19-åringar, såsom inrikesministern nämnde i sitt svar. Denna framställning avslogs helt nyligen. Man kan fråga sig varför. När inget arbete erbjuds, när man inte satsar på en utvidgning av den gymnasiala yrkesutbildningen — jag nämnde nyss att ingen utvidgning är förutsedd till hösten innevarande år — så borde en sådan framställning som den arbetsmarknadsmyndigheterna i Stockholms län ingivit om att 16 och 17-åringar skulle kunna delta i de av inrikesministern omnämnda sexveckorskurserna ha kunnat tillmötesgås. Problemet sysslolöshet för ungdom i storstadsområdena kanske inte närmare behöver beskrivas. Jag syftar på de konsekvenser som kan följa i sysslolöshetens spår. Man måste också ägna en tanke åt framtida behov av utbildad arbetskraft, men framför allt måste man tänka på unga människors framtid. Jag hade i min interpellation frågat inrikesministern vilka åtgärder som vidtagits i syfte att garantera att anställda ungdomar till följd av stödbidraget ”femkronan” verkligen får utbildningsfrämjande sysselsättning. Svaret på frågan anger att utbildningen sker enligt en plan som har godkänts av partsorganisationerna. De fackliga organisationerna utövar därmed tillsyn över denna verksamhet, säger statsrådet i svaret. Det kan naturligtvis vara fallet — men att gemensamt göra upp en plan är i och för sig inte liktydigt med att garantera att anställda ungdomar till följd av ”femkronan” verkligen får en utbildningsfrämjande sysselsättning. Min fråga avsåg om några kontroller av detta verkligen sker. Det förutsätter att man gör mer än utarbetar en plan. Man skall inte blunda för att den här typen av stödåtgärder mycket väl kan missbrukas. Jag nämnde tidigare de konsekvenser som följer i sysslolöshetens spår. Jag tänkte då närmast på de nedbrytande sociala effekterna. Men detta har också en rent materiell bakgrund. Hur klarar sig de ungdomar som är drabbade av arbetslöshet? De har aldrig kommit in i någon erkänd arbetslöshetskassa, och sålunda är de inte heller berättigade till arbetslöshetsunderstöd. Kommunalt kontantunderstöd har utgått i ett 30-tal kommuner, i september 1972 till 6 600 personer, varav 3 000 under 25 år. Statsbidraget till det kommunala kontantunderstödet utgör inte mer än 20 procent. Och det är ju känt i vilken ekonomisk situation kommunerna befinner sig. Trots att man i ett sådant här exceptionellt läge måste ta hänsyn till dessa svårigheter, måste likväl betydelsen inses av att förhindra att unga arbetslösa råkar i misär. De borde därför kunna tillerkännas sådant kommunalt kontantunderstöd. Vore det inte på sin plats att pröva något initiativ i syfte att stimulera till en tillämpning i bredare omfattning av kommunalt kontantstöd?
Herr talman! Helt allmänt har vi den erfarenheten att denna informationsverksamhet bland de värnpliktiga har kunnat anordnas tämligen friktionsfritt. Det kan naturligtvis göras gällande att den här skriften som nu utkommer i mars månad kommer en aning sent. Men som herr Eriksson i Arvika skall finna är den å andra sidan mycket aktuell. Omkring årsskiftet fanns det vid förbanden möjlighet för de värnpliktiga att få yrkesvägledningssamtal. Alla har inte tagit vara på den möjligheten, men vi räknar ändå med att 5 000 värnpliktiga har gjort det. Dessa har alltså fått ett samtal kring sin situation med en sakkunnig person. Jag känner till att det i en del fall uppstått en viss tvekan om hur långt man skulle gå när det gällt anlagstester osv. av mer komplicerat slag som skulle utföras på annat håll än på förbanden. Jag kan förstå om man på militärt håll är litet tveksam till att den tid som har avsatts för militärutbildning i för stor grad utnyttjas för detta ändamål. Men jag tror att detta gäller så få fall att man inte behöver vidta några speciella åtgärder för att reglera det. Detta är en ny och omfattande verksamhet, och jag hoppas att de många aktiviteter som ändå förekommit skall ge resultat. Låt mig sedan komma med ett som jag anser positivt besked när det gäller den direkta frågan huruvida avsikten är att förlänga ”femkronan”. Jag tror ingen misstycker om jag säger att jag i det förslag till tilläggsstat som framläggs i nästa vecka — det är redan under tryckning — anhåller om riksdagens bemyndigande att få använda denna anordning fram till årsskiftet. Jag hoppas att riksdagen skall ge oss denna möjlighet att utnyttja ”femkronan” under ytterligare en tid. Jag är bara tacksam för det positiva intresse som utskottets ordförande har visat denna sak. Vi bör alltså relativt snart kunna ge ett besked till arbetsmarknadsverket att vi arbetar med föresatsen att kunna förlänga tiden. Jag skall därefter säga några ord till herr Olsson i Stockholm. Jag beklagar om det i Stockholm inte finns möjligheter att få tillträde till utbildningskurs för svarvare. Det förefaller mig vara en brist, och jag skall gärna undersöka förutsättningarna för att öka denna utbildning om det finns ett uttalat intresse härför. Det är ytterst värdefullt att man tar vara på ungdomens intresse för industriarbete. Detta stöd på 100 kronor motsvarar för dessa unga grupper i stort sett vad de skulle kunna få enligt författningen om utbildningsstöd. Någon skillnad kan det naturligtvis bli, men stödet är ändå så avvägt att det skall ge dessa unga människor möjligheter att klara sina personliga utgifter under kurstiden. I fråga om det kommunala kontantunderstödet signalerades redan i statsverkspropositionen att vi kommer att framlägga förslag om ett allmänt kontantunderstöd som skall avlösa den tidigare stödformen. Därmed tillgodoses detta intresse i långt fler områden av landet än vad som i dag är fallet.

Herr talman! Situationen vid regementena har i år varit värre än något år tidigare, och då krävs det också större insatser. Jag har förståelse för att en och annan detalj kan klicka. Men som jag förut sade hoppas jag att man skall rätta till det som nu har brustit om vi får en lika svår situation ett annat år. Informationen är oerhört värdefull, och de resurser som ställts till förfogande tror jag har gett ganska gott resultat — situationen hade säkerligen annars varit ännu värre. Beträffande ”femkronan” vill jag bara säga att det var ett klart besked inrikesministern lämnade och ett klokt beslut han fattat. Jag kommer personligen att stödja framställningen, och jag vågar nog också säga att folkpartiet som helhet kommer att göra det.
Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att inrikesministern skall undersöka den gymnasiala utbildningen beträffande mekanisk linje och svarvarlinje. De uppgifter jag lämnade har jag fått via arbetsförmedlingarna i Stockholm som sysslar med arbetslösa ungdomar. Det bör komma ett initiativ. Kommunalt kontantunderstöd är signalerat. Ja, det vet jag, och det är väl allmänt känt. Men situationen är prekär. Någonting måste göras ganska snabbt. Problemet har två sidor. Äldre arbetslösa är antingen med i någon erkänd A-kassa eller kan klara sig på annat sätt. Men ungdomarna kan hamna i direkt misär, om de inte får någon form av kontantstöd. 100 kronor i veckan räcker inte särskilt långt. Jag noterar också att statsrådet inte tog upp frågan om att även ungdomar under 20 år skulle kunna åtnjuta samma förmåner. Det förbereds alltså inga initiativ i den riktningen. Det sades också i det första svaret. Jag tycker dock att det vore av behovet påkallat att vidta åtgärder. Det måste givetvis finnas gränser i alla författningar och i alla sammanhang, men många ungdomar under 20 år har stora åtaganden och är i behov av större förmåner vid utbildning och arbetslöshet.
Herr talman! När det gäller dessa unga människor kommer vi i ett rätt svårt läge. De jämför med kamrater i samma årsklass, som deltar i det reguljära utbildningssystemet och som där får nöja sig med de lån och det stöd som samhället ger för den ordinära utbildningsgången. Detta medför att vi inte kan göra för stora avsteg. Vi har ansett det vara motiverat att ge ersättning för en speciell typ av kortare kurser. Jag anser inte det mest nödvändiga vara att skapa en absolut jämförlighet med de äldre. Jag tror det är viktigast att vi ändå har fått något, som kan ge dessa unga ett visst uttryck för att deras deltagande i denna utbildning uppskattas.

Herr talman! Folkpartiet har i sin partimotion nr 1973:352 föreslagit vissa förändringar i bidragsgivningen i vad gäller utbildningen. Jag skall litet närmare beröra och kommentera motionens innebörd. Inrikesutskottets majoritet har icke velat villfara motionärernas önskemål, varför herr Eriksson i Arvika och jag måst reservera oss på en del punkter. Det jag skall beröra är punkterna 14, 15 och 17 i inrikesutskottets hemställan i betänkande nr 3. Punkten 14 gäller värdesäkring av grundbidrag och flyttningsbidrag, som motionärerna fortsättningsvis önskar knutna till basbeloppet, som ju anses mera rättvisande beträffande penningvärdeutvecklingen än andra bedömningsgrunder. Grundbidraget vid arbetsmarknadsutbildning har höjts successivt, t.ex. för ensamstående — i juli 1966 — från 450 kronor till nu föreslagna 615 kronor. Basbeloppet har under samma tid ändrats från 5 500 kronor till 7 600 kronor. I det förra fallet är ökningen ca 36,7 procent och i det senare ca 38 procent. Skillnaden är således inte stor för närvarande, men satte man basbeloppet som norm, behövde man icke årligen ompröva beloppsgränserna, och vederbörande visste då bättre vad man hade att räkna med under utbildningstiden. Samma argumentering kan anföras när det gäller flyttningsbidragen. Så vill jag nämna något om utbildningsbidraget. Här förekommer inkomstprövning, som är avhängig av makes inkomst. Med hänsyn till att vi anser sådan inkomstprövning stridande mot den modernare syn vi har på kvinnors och mäns roll inom familj och arbetsliv och som också avspeglas i exempelvis skattepolitiken föreslår vi att inkomstprövningen slopas. Grundbidrag och hyresbidrag, som ju är delar av utbildningsbidraget, reduceras med hänsyn till makes inkomst, dock för grundbidraget till högst hälften, medan traktamentet, barntillägg och s.k. särskilt tillägg icke minskas. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sina petita föreslagit att grundbidraget borde undantas från reduktionsregeln, men departementschefen har icke ansett sig kunna villfara det önskemålet. Jag förstår att det är ekonomiska överväganden som föranlett departementschefen att säga nej till liberaliseringen, men lika fullt är det ett berättigat krav som folkpartiet framställt i motionen och som vi är angelägna att betona bör bli tillgodosett. Vad slutligen angår studiemedelsberättigad utbildning vet vi att studiebidrag inte kan utgå annat än i särskilda fall. Motionärerna anser nuvarande ordning olycklig och förordar att utbildningsbidrag efter arbetsmarknadsmässig prövning i det enskilda fallet bör kunna medges i alla utbildningsformer, dvs. även utbildning som är studiemedelsberättigad. Utskottet har icke ansett sig kunna tillstyrka bifall till motionen och har även i viss mån motiverat sin avslagsståndpunkt, bl.a. genom erinran om att studiefinansieringen inom vuxenutbildningen utreds av kommittén för studiestöd åt vuxna, SVUX. Herr Eriksson i Arvika och jag har icke kunnat instämma i den inställning som inrikesutskottets majoritet intagit, varför vi anfört reservation i utskottet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 8,9 och 11, vilka hänför sig till punkt nr 14, respektive nr 15 och nr 17 i inrikesutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Finansministern sade i den nyligen hållna finansdebatten här i kammaren att den rörlighetsstimulerande politiken även i fortsättningen skall ha hög aktualitet. I och för sig är detta ingen nyhet utan enbart en bekräftelse på att regeringen även i fortsättningen förordar flyttningspolitiken som ett viktigt inslag i en aktiv arbetsmarknadspolitik. I vår partimotion angående arbetsmarknadspolitiken har vi från centern givit uttryck för att ett centralt mål för det politiska arbetet måste vara att bereda människor sysselsättning i närheten av den miljö där de vill bo. Misslyckas den politiken har väsentliga värden gått förlorade. Arbetsmarknadspolitiken måste därför redan i planeringsstadiet inriktas på att bli ett regionalpolitiskt medel. Inte minst viktigt i det här sammanhanget är arbetsmarknadsutbildningen. Enligt finansplanen beräknas för nästa budgetår ca 130 000 människor genomgå arbetsmarknadsutbildning. Risken är därför mycket stor att vi får uppleva hur en alltför stor del av de 130 000 som beräknas genomgå arbetsmarknadsutbildning efter utbildningstidens slut får flytta från hemorten i brist på arbete. Speciellt skogslänen är mest illa ute. Jag måste få understryka hur viktigt det är från just skogslänens och utflyttningslänens synpunkt att arbetsmarknadsutbildningen ses som en integrerad del av regionalpolitiken. Arbetsmarknadsutbildningen måste i största möjliga utsträckning samordnas med strävandena att skaffa nya jobb till sysselsättningssvaga områden.

Jag har svårt att fatta denna inställning från herr vice ordföranden. Det får väl inte bli som det för det mesta varit hittills att så fort man kommer in i en arbetsmarknadsutbildning så väntar efter utbildningstidens slut en biljett söder ut, speciellt för dem som bor i de norra delarna i landet. Vi måste försöka ändra på denna inriktning. Jag har mycket svårt att förstå de motiv som låg bakom de slutsatser som herr vice ordföranden drog av den reservation som vi har lämnat. Vi måste få en bättre samordning mellan arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. I reservationen 6 har vi reservanter yrkat på att arbetsmarknadsutbildningens funktion som regionalpolitiskt medel prövas av den i reservationen 1 föreslagna sysselsättningsutredningen. Ett nära samband med det vi reservanter fört fram i reservationen 6 har frågan om flyttningsbidragens nuvarande konstruktion. Jag finner det självklart att människor även i fortsättningen kommer att flytta. Den uppfattningen har också delats i centerpartiets arbetsmarknadsmotion. I den godtar man en höjning av startbidraget. Men jag vill i detta sammanhang ha sagt att flyttningsbidraget inte får bidra till att stimulera skapandet av nya arbetsplatser i de överkoncentrerade områdena. I dag gör samhället ingen skillnad mellan företag som befinner sig inom eller utom storstadsområdena när det gäller att subventionera företagens rekryteringskostnader. Följden av den här konstruktionen av flyttningsbidragen kan bara bli en: företagen i de ”befolkningshettade” områdena tvekar givetvis inte i valet mellan att antingen överväga en flyttning av arbetsplatsen till områden med undersysselsättning och arbetslöshet eller att stanna kvar. Man stannar kvar av naturliga skäl. Man vet att med samhällets medverkan går det kostnadsfritt att rekrytera arbetskraft. Den enskilde arbetstagaren skall givetvis inte komma i kläm. Han skall alltid hållas skadeslös. I reservationen 12 har vi centerledamöter begärt att denna fråga skall prövas av utredningen om regionalpolitiska styrmedel. Nu kan visserligen någon i kammaren säga att eftersom jag själv sitter med i utredningen kan jag påverka den här frågan. Men så enkelt är det inte. I direktiven till utredningen uppräknar inrikesministern olika alternativ till nya styrmedel vilka bör övervägas. Flyttningsbidragen är inte omnämnda. Det är därför som vi reservanter menat att det vore naturligt att även flyttningsbidragens nuvarande konstruktion prövas i utredningen. Jag vill också understryka de synpunkter som framförts i centerns partimotion beträffande företagsutbildningen. Den har varit omnämnd här i debatten tidigare i dag. Vi har utvecklat vår syn på företagsutbildningen i reservationen 5. Vi reservanter menar, i likhet med arbetsmarknadsstyrelsen, att försöksverksamhet med utbildning inom företagen kunde ske. Jag tycker att tiden nu är inne att vidga användningsområdet för företagsutbildningen. Slutligen några ord om motionen 953. I den har herr Johansson i Holmgården och jag tagit upp frågan om vidgade möjligheter att anlita yngre arbetskraft vid industriella beredskapsarbeten i Övertorneå, Pajala och Överkalix. Som motionär tycker jag utskottet på ett mycket förstående sätt behandlat motionen.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 I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Torsdagen den Herr talman! Om det här är centerpartiets förklaring till vad man 15 mars 1973 menar med arbetsmarknadsutbildning som ett medel i regionalpolitiken, nämligen att försöka att i möjligaste mån ge människorna ett jobb i hembygden, då är det ju inte längre en utbildningsfråga utan en fråga om att skapa industrier. Det har ju inte med arbetsmarknadsutbildning att göra.
Herr talman! Det är klart att om man som hittills ser utbildningen som en isolerad del i samhället och bortser från omgivningen, kan man resonera som herr Fagerlund. Men vi menar i reservationen att om man ger arbetsmarknadsutbildning åt folk, speciellt i områden som har arbetslöshet, så bör man också samtidigt se till att dessa människor får jobb i hemorten. Det är väl i så fall en vällovlig ambition.

Herr talman! När herr Eriksson i Arvika för nu ganska många timmar sedan inledde dagens debatt om arbetsmarknadspolitiken, konstaterade han att arbetslösheten i vårt land under de senaste åren varit rekordhög. Han har fått instämmanden av flera talare i detta i och för sig mycket beklagliga konstaterande. Detta är inte så underligt, eftersom det uttrycker en riktig beskrivning av verkligheten. Arbetslösheten under 1972 var den högsta under efterkrigstiden. Vi får också för hela det år som vi nu är inne i räkna med stor arbetslöshet, även om vi är på väg mot en uppgång i konjunkturerna, Det här gäller inte minst i Norrlandslänen eller skogslänen över huvud taget, eftersom i varje fall i tider av konjunkturuppgång sysselsättningsutvecklingen där i regel långsammare följer förändringarna än landet i övrigt. En analys av sysselsättningsproblemen visar i alla fall att de inte endast kan sägas ha en geografisk markering, utan de har under de senaste åren också fått en ökad sektorell markering. I motionen 1973:241, moderata samlingspartiets i flera avseenden tunga partimotion, påpekas att vid generellt låg sysselsättning är det vissa grupper som drabbas särskilt hårt. Det kan gälla vissa äldre, en stor grupp ungdomar och många kvinnor. Under de senaste åren har också betydande svårigheter uppstått för tjänstemän och för nyutexaminerade akademiker. Under en femårsperiod har antalet arbetslösa tjänstemän ökat i betydande omfattning. Inte minst många äldre tjänstemän har avsevärda svårigheter att behålla anställning och inkomst. Det här har ju för en stund sedan blivit belyst i interpellationsdebatten mellan inrikesministern och herr Gustafson i Göteborg, varvid det av interpellationssvaret bl.a. framgick att antalet arbetslösa tjänstemän under 1972 uppgick till i genomsnitt ca 26 000. Det är ju också så att en tjänsteman som förlorar sitt arbete ofta under mycket lång tid blir utan sysselsättning. Det här ger anledning att resa krav på bättre vägledning, effektivare rådgivning, mer fortlöpande verksamhet från arbetsförmedlingarnas sida. 104 Att det har blivit svårare för nyutexaminerade att få en anställning av den art, att de kan tillföra den anställningen just vad de har lärt sig i sin utbildning, är också väl känt. På våra universitetsorter finns det i dag ett stort antal arbetslösa ungdomar. Många av dem tillhör just de långtidsutbildade. Det är nyutexaminerade som inte får jobb. Det är också en grupp som fortsätter akademisk vidareutbildning endast av det skäl som situationen på arbetsmarknaden utgör. De uppskjuter med andra ord sitt inträde där. Vi hävdar från moderata samlingspartiet att den ökade och ökande arbetslösheten bland tjänstemän och akademiker, som ju är klart konstaterbar, motiverar större insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Det behövs en ökning av arbetsmarknadsstyrelsens beredskap och en förstärkning av arbetsförmedlingarna, så att de så effektivt som möjligt kan hjälpa till att ge de arbetslösa inom bl.a. de här grupperna nya sysselsättningar i skilda former. Nu har utskottsmajoriteten inte velat vara med på dessa krav, och den säger sig inte dela moderata samlingspartiets uppfattning att arbetsmarknadsstyrelsens beredskap för tjänstemän och akademiker inte har varit tillräcklig. Man menar tydligen att det är bra som det är. Herr Nordgren och jag anser inte det, och det är, herr talman, bakgrunden till reservationen 4, som innebär en begäran att arbetsförmedlingarna skall bli föremål för översyn, särskilt i syfte att kunna förbättra insatserna för att förmedla sysselsättning åt tjänstemän och akademiker. Utvecklingen visar enligt vår mening behov av en sådan förbättring. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! I reservationen 10 vid utskottets betänkande berörs frågan om inkomstprövning av utbildningsbidrag. I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen, som herr Carlström tidigare har refererat här, har vpk-gruppen i motion 1525 anfört synpunkten att detta bidrag inte bör reduceras av makes inkomst. Den nu gällande ordningen för med sig att gifta kvinnor ofta får bara halva grundbidragen förutom förekommande andra bidrag, därför att reducering sker i förhållande till makens inkomst. Den tillämpade regeln är lika för män och kvinnor, vilket beklagligtvis inte framkommer i motiveringen till vårt motionsyrkande. Jag menar dock att den feltolkning vi gjort är förklarlig, eftersom det ju ändå otvivelaktigt är så att just kvinnorna drabbas hårdast. Och detta förhållande är orimligt, inte minst med tanke på den inriktning på att göra det lättare för kvinnor att ta förvärvsarbete, som det i så många sammanhang talas vackert om. Arbetsmarknadsstyrelsen har exempelvis i fjolårets programpetita betonat att nu utgående bidrag inte har tillräcklig stimulanseffekt och att detta många gånger är helt avgörande för kvinnorna när det gäller att välja en längre yrkesutbildning. Att utbildningsbidraget är beroende av makes inkomst är orimligt också ur den synpunkten att nu gällande skattebestämmelser betraktar alla som ekonomiskt självständiga individer. Som ytterligare ett led i strävandena mot en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män menar vi därför, att inkomstprövningen av utbildningsbidragen med hänsyn till makes inkomst bör slopas. Det skall alltså enligt vår mening vara inriktningen. Men vi har funnit det motiverat att gå in för en översyn av bidragsbestämmelserna med tanke på att utbildningsbidraget består av olika delar och att alternativa lösningar därför kan behöva övervägas liksom det kan vara motiverat att belysa de budgetmässiga konsekvenserna. Vi förordar således en översyn, men jag vill gärna betona att just frågan om strävandena till jämställdhet har vägt tungt, när vi övervägt betydelsen av en sådan reform som det här skulle vara fråga om i förhållande till de kostnader som ändringarna av bidragsbestämmelserna skulle dra med sig. Självfallet är detta krav en detalj i dessa strävanden till jämställdhet. Andra, och säkert i det sammanhanget mera avgörande delar, skall vi från vpk-håll återkomma till när andra yrkanden i vår motion behandlas. Utskottets formulering att reformer till den kostnad som det här är fråga om självfallet måste vägas mot andra reformbehov är en gammal bekant. Det är naturligtvis alltid fråga om sådana avvägningar. Nu har ju kostnadsberäkningar av detta slag många komponenter. Ett sådant slopande av inkomstprövningen som vi förespråkar skulle kanske, för att ta ett exempel, innebära minskade kostnader för socialhjälp till människor i arbetsmarknadsutbildning. Även sådana effekter skulle kunna prövas, om en översyn av bidragsbestämmelserna med en sådan inriktning som angivits i reservationen 10 vid punkten 15 skulle komma till stånd. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den.

Herr talman! Den centrala ställning som arbetsmarknadspolitiken intar framgår bl.a. av den debatt som vi i dag haft i denna fråga. Det är av avgörande betydelse för såväl samhället som den enskilde hur arbetsmarknadspolitiken utformas. De ständiga förändringar som samhället genomgår ställer ökade krav på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den satsning som görs på detta område skall med tillfredsställelse noteras. Jag vill, herr talman, helt ansluta mig till det inlägg som herr Fagerlund tidigare i dag har gjort. Jag har begärt ordet för att något kommentera en del av de reservationer som är fogade vid utskottets betänkande. I reservationen 2 framförs förslag om lokala nämnder vid arbetsförmedlingskontoren. Reservanterna menar att man härigenom skulle få en ökad tyngd att initiera behövliga åtgärder och skapa bredare kontaktytor. I reservationen föreslås att dessa referensgrupper i princip skulle ha samma sammansättning som länsarbetsnämnderna. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna sorterar under länsarbetsnämnderna, och i instruktionen för verksamheten finns bestämmelser som täcker in formerna för den samverkan som erfordras för att verksamheten skall fungera. Det sker också en ständig anpassning till förändringar och behov som uppstår på arbetsmarknaden och till behovet av samverkan. Arbetsmarknadspolitikens förutsättningar och arbetsmarknadsverkets organisation bygger på detta. Jag har, herr talman, svårt att föreställa mig hur reservanternas förslag skulle fungera i praktiken. Som jag ser det, skulle det leda till att vi får ett slags kommunala arbetsmarknader, som i sin intresseinriktning skulle ställa kommunerna mot varandra. Handläggningen av ärenden som rör arbetsmarknaden i hela dess vidd måste alltid bli föremål för en regional och central bedömning för att få den bästa effekten. Detta sker också i samverkan med lokala instanser. I arbetsförmedlingarnas arbetsrutin ingår bl.a. att till länsarbetsnämnderna kontinuerligt lämna redogörelser för den aktuella sysselsättningssituationen och den väntade utvecklingen på arbetsmarknaden inom arbetsförmedlingens verksamhetsområde. Härvid skapas tillfälle till ömsesidig information mellan kommun, företag och arbetsmarknadsmyndigheter. Varje år upprättar kommunerna förslag till plan för beredskapsarbeten. Dessa planer lämnas till länsarbetsnämnden som har att göra en bedömning och en samordning på grundval av sysselsättningsläget och de medel som står till förfogande. Föreskrifter om handläggningen av detta finns i AMS:s kungörelse. Det finns anledning att fråga sig vilken ställning en lokal nämnd av det slag som reservanterna föreslår skulle få i detta sammanhang. Det är ju ändå kommunen och dess ledning som författningsmässigt ansvarar för planeringen och de ekonomiska konsekvenserna i fråga om beredskapsarbeten och liknande. När det gäller åtgärder inom näringslivet i övrigt kan jag inte finna att sådana nämnder kommer att uträtta något verkningsfullt. Och det finns också anledning att fråga vilken författningsmässig status dessa nämnder skulle ha som reservanterna föreslår. Vi i utskottsmajoriteten yrkar avslag på den reservationen. Reservation nr 3 utmynnar i en hemställan om obligatorisk anmälan om lediga platser. Denna fråga behandlades av riksdagen förra året, och förslaget lämnades då utan bifall. Önskemål om obligatorisk anmälan av lediga platser har framförts av bl.a. TCO i remissvar. Övriga löntagarorganisationer har också tillstyrkt detta. Även AMS har, om än med vissa förbehåll och tvekan, tillstyrkt förslaget. Däremot har SAF avstyrkt det. Vi i utskottsmajoriteten kan i och för sig hålla med om att det finns skäl att införa en sådan ordning, men i likhet med departementschefen finner vi att det skulle medföra ett betydande administrativt merarbete utan att man fördenskull får garantier för en ökad rekrytering via arbetsförmedlingen. I reservationen har föreslagits den begränsningen att åtgärden inte skulle omfatta mindre företag. Detta skulle leda till att ett stort antal skulle bli ställda utanför. Åtgärden blir begränsad, om den inte omfattar alla kategorier. Den socialdemokratiska motionen, som också finns med här, går längre. Den föreslår en obligatorisk anmälan, och det är ju alldeles självklart att det blir mera verkningsfullt och effektivt. Men det finns anledning förvänta bl.a. att ADB-tekniken skall utvecklas och på sikt ge möjlighet att förverkliga vad motionärerna åsyftar. Mot den bakgrunden och vad som i övrigt anförs av departementschefen finner vi i utskottsmajoriteten inte skäl att tillstyrka de framförda kraven. Det finns anledning förmoda att frågan återkommer. Reservationen 4 och motionen 841 aktualiserar frågan om en förbättrad förmedling för tjänstemän och akademiker. Den uttrycker också den meningen att AMS inte haft en tillfredsställande beredskap när det gäller tjänstemän och akademiker, och herr Winberg har också närmare utvecklat synpunkterna härpå. Jag kan, herr talman, med hänvisning till den interpellationsdebatt som förts tidigare i dag och till utskottsbetänkandet inskränka mig till att ge uttryck för utskottsmajoritetens uppfattning genom att yrka avslag på reservationen 4. Till sist skall jag beröra reservationen 16, som bygger på motionen 354. Den tar upp frågan om näringshjälp till jordbrukare. Näringshjälpen har främst till syfte att hjälpa handikappade att försörja sig genom att starta eget företag. I undantagsfall — om det finns synnerliga skäl, som det uttrycks i arbetsmarknadskungörelsen — kan det ges till handikappad för åtgärder som skall säkra fortsatt drift med god lönsamhet. Kungl. Maj:t har föreskrivit att denna undantagsvisa möjlighet till näringshjälp fr.o.m. innevarande budgetår inte skall gälla jordbrukare. Det är mot detta motionären och reservanterna vänder sig. Av motionen får man den uppfattningen att 25 000 jordbrukare, som är handikappade, fråntas möjligheten att få näringshjälp. Så är inte fallet. Det gäller att hålla isär begreppen när det gäller dessa hjälpformer. Det kan för en företagare — jordbrukare eller annan — vara önskvärt att göra investeringar för att nå bättre lönsamhet eller i varje fall upprätthålla hittillsvarande lönsamhet. På jordbruksområdet har under åren 1971 och 1972 införts särskilda stödformer, det s.k. B-stödet i Norrland och vissa delar av Svealand och det s.k. mjölkstödet i övriga delar av landet. När statsmakterna lagt fast en jordbrukspolitisk målsättning och dragit upp riktlinjerna för samhällets stöd för att förverkliga denna målsättning anser vi inom utskottsmajoriteten att man inte bör blanda ihop stödformerna med varandra, särskilt som de olika stödformerna ursprungligen kommit till för att man skall kunna lämna hjälp på områden där annan hjälp inte står att få. Näringshjälp kan efter särskild prövning utgå till sökande för att etablera kiosk, verkstadsrörelse och liknande. Det kan väl inte vara reservanternas mening att AMS skulle ge näringshjälp till fortsatt drift av jordbruk som lantbruksnämnden från sina utgångspunkter inte kan bevilja B-stöd? När det gäller investeringsstöd — det kan vara fråga om inköp av ytterligare åkerareal eller ombyggnad av en ekonomibyggnad — menar reservanterna att B-stödet och mjölkstödet i vissa fall är sämre än näringshjälp. Det kan vara fallet om investeringen är mycket liten. En annan sak är att en jordbrukare lika väl som en annan företagare av medicinska skäl kan behöva hjälp för att anskaffa arbetsunderlättande anordningar på arbetsplatsen. Här har fr.o.m. innevarande budgetår öppnats möjligheter för företagare, liksom tidigare varit fallet för anställda, att få bidrag för det ändamålet. Detta bidrag är t.o.m. större än näringshjälpen — det är 20 000 kronor i stället för 15 000 kronor. Det förutsättes, när det gäller jordbrukare, att stöd inte kan beviljas av lantbruksnämnd. Det är i och för sig naturligt, eftersom det skulle vara svårt att dra bestämda gränser mellan rena investeringar för att öka Nr 45 företagets lönsamhet och arbetsunderlättande anordningar. Torsdagen den Vi i utskottsmajoriteten har uppfattningen att dessa frågor löses i 15 mars 1973 konstruktivt samarbete mellan lantbruksnämnder och arbetsmarknadsmyndigheter. Jag vill erinra om att det förekommer ett etablerat samarbete mellan dessa myndigheter och att ärendena därigenom får en handläggning som kan anses fullt tillfredsställande från såväl social och företagsmässig som samhällelig synpunkt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till inrikesutskottets betänkande nr 3 på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Johanssons i Simrishamn huvudsakliga argument i sakfrågan mot reservationen 4 var att han hänvisade till den interpellationsdebatt som förts tidigare i dag och som jag omnämnt i mitt anförande. Skall man dra några slutsatser av den interpellationsdebatten måste det enligt min mening vara att den talar för ett bifall till reservationen 4. Jag erinrar bara om — för att nämna några siffror på detta område — att vi haft en tiodubbling av antalet arbetslösa tjänstemän under en femårsperiod, att man i dag beräknar de arbetslösa ungdomarna på universitetsorterna till ungefär 6 000, att de som fortsätter sin akademiska utbildning av det skälet att de inte nu räknar med att få något arbete uppgår till ungefär 10 000. Och jag nämner ännu en gång den siffra som inrikesministern anförde i sitt interpellationssvar — 26 000 arbetslösa tjänstemän. Dessa siffror tycker jag i hög grad visar att åtgärder bör sättas in. Arbetsmarknadsorganisationen bör också vara så elastisk från en period till en annan att åtgärder kan vidtas just på de områden där de behövs. Statistiken visar att grupperna tjänstemän och akademiker just nu har behov av speciella åtgärder.

Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn berörde reservationen 16 och menade i likhet med utskottet att genom B-stödet i Norrland och det begränsade B-stödet i södra Sverige kan jordbrukare få ett motsvarande stöd som det som erhålles genom näringshjälp. Jag betvivlar att så verkligen är förhållandet. Till B-stödet har knutits vissa produktionsvill 109 kor. Så t.ex. utgår det begränsade B-stödet i södra Sverige endast till mjölkproducenter som producerar mer än 50 000 liter mjölk. Det är inte vilken handikappad person som helst som kan utföra ett sådant arbete! De som inte har mjölkproduktion i denna del av landet kan över huvud taget inte tillgodogöra sig B-stödet. Således faller det argument som utskottet anför. Vidare måste en rationaliseringsåtgärd inom B-stödets ram innebära en investering av minst 10 000 kronor, varav 25 procent utgår i statsbidrag. Tre fjärdedelar av investeringen måste sålunda betalas med lån eller egen insats. En följd av dessa villkor blir, efter vad jag kan förstå, att åtskilliga jordbrukare utestängs från möjligheten till stöd. Näringshjälpen som kan utgå till andra svenska medborgare utgår inte till jordbrukare. Alltså är jordbrukargruppen diskriminerad i åtskilliga fall. Jag hade tänkt fråga inrikesministern om han ville göra ett kategoriskt uttalande, att jordbrukargruppen inte skall diskrimineras i detta sammanhang. Jag vill ställa samma fråga till herr Johansson i Simrishamn. Jag hoppas att herr Johansson vill uttala att jordbrukarna inte får bli en diskriminerad grupp. B-stödet täcker inte de kategorier som kunnat få näringshjälp. Om det skall undvikas måste stödet till handikappåtgärder i framtiden kunna handläggas på ett helt annat sätt än hittills.

Herr talman! Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att det inte är fråga om att diskriminera kategorin jordbrukare. Vi har ändå i det här landet genom riksdagsbeslut fastställt en jordbrukspolitisk målsättning, nämligen att ge en tillfredsställande försörjning för jordbrukaren, och i konsekvens härmed har samhället ställt medel till förfogande. Det räcker att ange lantbruksnämnderna och rationaliseringskungörelsen. Vad vi inom utskottsmajoriteten menar är att om inte näringshjälp kan utgå efter de förutsättningar som ges där och det skulle innebära att man inte kan ge ett stöd för att förverkliga en jordbrukspolitisk målsättning, så får frågan prövas av lantbruksnämnden utifrån den utgångspunkten. Näringshjälpen ges utifrån bl.a. arbetsmarknadsmässiga bedömningar, och det förekommer ett ingående och omfattande samarbete med berörda organ vid handläggningen av sådana ärenden. Det skulle inte vara förenligt med den jordbrukspolitiska målsättningen att ge det stödet på det sätt som motionärerna och reservanterna föreslår. De människor det här rör sig om kan ifrågakomma för näringshjälp till andra näringar, exempelvis, som jag nämnde, för att starta en kioskrörelse eller annan rörelse. Den frågan prövas då i den ordning som arbetsmarknadsmyndigheterna föreskriver. Beträffande reservationen 2 har jag svårt att föreställa mig vad de här grupperna, som herr Nordgren talar om, skulle fylla för funktion. Det finns ju redan ett samarbete som täcker in detta fullt och väl. Om grupperna skulle bli av rådgivande karaktär, måste man väl ändå i författning ha deras arbetsuppgifter reglerade. Jag kan inte inse att de skulle betyda något mera positivt utöver vad vi har i dag. Det finns inget område som inte redan är intäckt. För herr Winberg vill jag påpeka att tjänstemannagrupperna är föremål för samma åtgärder som vilka andra grupper som helst på arbetsmarknaden. Det framgick, såvitt jag kan bedöma, också tydligt av den diskussion som fördes i dag i samband med besvarandet av interpellationerna. Där hänvisades till de åtgärder som hade vidtagits i sysselsättningsbefrämjande syfte för dessa grupper.

Herr talman! I sitt betänkande nr 3 har inrikesutskottet behandlat fyra av mina under allmänna motionstiden inlämnade motioner. Två av dem rör arbetslösheten, och jag hade egentligen tänkt ta upp dem i debatten. Jag har tidigare här i riksdagen deklarerat att jag anser sysselsättningsproblemet som den kanske allra största och viktigaste politiska frågan under det här årtiondet. Själv upplever jag arbetslösheten och den nerslitning av människan som den medför på alla plan som den tyngsta börda en politiker kan bära. Nu har emellertid redan så mycket sagts i dag om arbetslösheten, och jag har dessutom vid ett par tidigare tillfällen här i kammaren haft möjlighet att ta upp de här frågorna, så jag inskränker mig nu till att tala om min motion om näringshjälp till jordbrukare. Vi är väl medvetna om att det finns tysta människor i vårt samhälle, människor som inte gör sin röst särskilt mycket hörd och som lever tillbakadraget, kanske ibland vid sidan av de stora sammanhangen. Det är småbrukarna, en del förnöjsamma med litet, en del resignerade. De har gjort sin samhällsinsats, tungt jordbruksarbete, som förstört ryggar och leder, och vem har tackat dem för det? Nej, i stället har man talat om deras improduktivitet och om att bortrationalisera dem såsom varande icke samhällsnyttiga. Vilken skuld har inte samhället dragit på sig här? Och hur skall den skulden någon gång kunna betalas? För många småbrukare är det redan för sent. Samhällets attityd i dag gentemot småbrukarna har förbättrats. Jordbrukets utredningsinstitut har emellertid lagt fram en undersökning, som visar att allvarliga sociala missförhållanden råder bland många jordbrukare, och det har jag tagit upp i min motion där jag har talat om de 25 000 jordbrukare — alla under 67-årsåldern — som anser sig ha handikapp av olika slag. Det innebär att nästan en femtedel av alla jordbrukare anser sig inte fullt arbetsföra. Det gäller — för klarhetens skull — deras subjektiva uppfattning av sin situation. Jag har inte som herr Johansson i Simrishamn har uppfattat det, sagt att dessa 25 000 människor fråntagits möjligheter till näringshjälp. Jag har bara konstaterat att samtidigt som undersökningar visar att människor upplever handikapp i denna omfattning gör man inskränkningar i deras möjligheter att få stöd. I Färila kommun i mitt hemlän Gävleborg gjordes för några år sedan en intensivundersökning i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen. Där redovisas en verklighet — som jag själv sett och upplevt sanningen av — och den verkligheten innebär att 35 procent av jordbrukarna och 38 procent av deras hustrur hade nedsatt arbetsförmåga. Andelen ej fullt arbetsföra var störst i de äldsta åldersgrupperna. Ryggskador och ledbesvär var de vanligaste handikappen. Andelen inte fullt arbetsföra är betydligt större i Norrland än i övriga landet — 27 mot 17 procent. Det är främst de små mjölkproducenterna som anser sig handikappade. Denna undersökning visar en markant ökning av människor som upplever sig som icke fullt arbetsföra jämfört med en 1966 företagen undersökning. Det torde stå klart för alla att samhället har ansvar att stödja och hjälpa dessa jordbrukare. Statligt bidrag i form av näringshjälp som kan utgå till handikappade som inte kunnat få lämpligt arbete på den öppna marknaden har — som herr Johansson i Simrishamn påpekade — tidigare utgått även till jordbrukare, men nu har man gjort inskränkningar som innebär att näringshjälp till fortsatt verksamhet som egen företagare inte får beviljas till jordbruksrörelse. Detta är sagt i regleringsbrev för budgetåret 1972/73. Samtidigt som man alltså genom undersökning konstaterar att antalet handikappade inom jordbruket kraftigt ökar gör man begränsningar i jordbrukarnas möjligheter att få näringshjälp. Nu säger utskottet att det finns möjligheter till rationaliseringsstöd. Detta är alltså en av motiveringarna till att man avskaffar näringshjälpen för jordbrukare. Men dessa stödformer är underkastade speciella regler. B-stödet utanför stödområdet är begränsat till enbart de företag som har mjölkproduktion. Här gör man alltså inskränkningar i möjligheterna till näringshjälp — säger att andra stödformer finns — men täcker inte in de fall där näringshjälp skulle kunna utgå med andra författningar. Vilket alltså innebär begränsade stödmöjligheter för jordbrukarna. Vad gäller 60 § i arbetsmarknadskungörelsen om stöd för hjälpanordningar på arbetsplatsen som är betingade av sökandes handikapp kan föreskrifterna — som framhålls i reservationen — innebära att jordbrukarnas hjälpbehov först prövas via rationaliseringsstödet, dvs. till större delen lånefinansieras, medan andra företagargrupper får motsvarande stöd som bidrag som kan täcka hela kostnaden. Man säger både i utskottsbetänkandet och i reservationen 16 att det är respektive kan vara nödvändigt att samordna stödformer med likartad inriktning. Det kan väl accepteras, men enligt min uppfattning får man ändå inte blanda ihop sociala och jordbrukspolitiska bedömningar när man skall ge stöd. Och varför skall lantbruksnämnderna yttra sig om en jordbrukare behöver social hjälp? Det kan inte vara rimligt att man skall göra en jordbrukspolitisk bedömning innan man ger social hjälp åt en jordbrukare. Herr Nilsson i Tvärålund ställde frågan om inte jordbrukarna blir diskriminerade på detta sätt. Det blir de utan tvivel. LRF har sagt om detta att man förutsätter att myndigheterna i första hand ser till möjligheterna att via näringshjälpen göra situationen lättare för den enskilda människan. Och det kan väl inte vara rimligt att lantbruksnämnderna skall ta över och ha något slags allmänt övergripande domsrätt över den socialt betingade näringshjälpen. Skulle lantbruksnämnderna göra det är det bara att konstatera att vissa grupper tar samhället ansvar för om de behöver socialt stöd, men för en annan grupp — dvs. jordbrukarna — gör man det inte. Den samordning av stödformerna som skett har som reservanterna säger lett till påtagliga nackdelar för jordbrukarna, och därför bör bestämmelserna ses över. Jag frågar mig varför det skall vara så att man gör åtskillnad mellan jordbrukare och andra yrkesutövare.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
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga; i mitt första anförande har jag klargjort de förhållanden som råder och de bestämmelser som gäller. Men när fru Jonäng upplever det så att samhället stämplar jordbrukarna som mindervärdiga, så är detta fullständigt fel. Den gruppen är inte mera utsatt än andra grupper — den har precis samma möjligheter och omfattas av precis samma åtgärder som alla andra grupper i samhället. Och jag vill också säga att det finns utarbetade människor även inom andra yrkesområden än jordbruket, som har lika tunga och besvärliga arbeten. Fru Jonäng frågar vidare varför lantbruksnämnderna skall yttra sig i de här frågorna. Ja, det är ju ändå på det sättet att lantbruksnämnderna är de regionala organen under lantbruksstyrelsen som enligt instruktionen har till uppgift att handlägga frågor rörande jordbrukspolitiken enligt beslut som fattats av riksdagen. Det gäller sammanläggning, rationalisering, låneansökningar o. d. Arbetsmarknadsverket, länsarbetsnämnderna och arbetsvården har sin speciella uppgift när det gäller handläggningen och prövningen av åtgärder till hjälp åt handikappade. Det är i detta sammanhang som det förekommer ett etablerat samarbete mellan lantbruksnämnd och länsarbetsnämnd. Kontaktmän finns nämligen utsedda mellan dessa organ som gör en ömsesidig bedömning. Men vad det här är fråga om är att vi har en jordbrukspolitik i detta land som riksdagen beslutat om och som har sina speciella förutsättningar. Jordbrukaren har precis lika stora möjligheter som alla andra att få sin sak prövad samt att erhålla bidrag o. d., och jag kan inte finna att det är diskriminerande. 16 miljoner kronor, vilket är anslaget till näringshjälp, skulle inte räcka långt här. Det behövs säkerligen ett hundratal miljoner kronor om man skall kunna klara detta för 25 000 jordbrukare.

Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn sade att det finns utarbetade människor också i andra yrken än i jordbruket, och det är jag fullt medveten om och har aldrig heller ifrågasatt. Men nu behandlar vi frågan om näringshjälp till jordbruket, och då får jag hålla mig till det. När sedan herr Johansson försökte besvara frågan varför lantbruksnämnderna yttrar sig i sådana här fall, sade han, att de är regionala organ under lantbruksstyrelsen och yttrar sig när det gäller de jordbrukspolitiska frågorna. Men här gäller det näringshjälpen, dvs. det är fråga om social hjälp. Varför skall lantbruksnämnderna yttra sig om behov av social hjälp? Om man är jordbrukare kan man möjligen få hjälp att starta en kioskrörelse, men man kan inte få hjälp att fortsätta med sitt jordbruk. Det finns två paragrafer som är aktuella i detta sammanhang, nämligen 57 8 och 60 § i arbetsmarknadskungörelsen. 60 § gäller för alla yrkesutövare, alltså även för jordbrukarna, men i 57 8 är jordbrukarna undantagna. Den gäller alltså alla företagare utom jordbrukarna. Och dessa två paragrafer kan ju inte täcka in varandra, ty då skulle det bara ha behövts en paragraf. Det betyder att företagarna har möjligheter att få stöd enligt båda paragraferna, medan jordbrukarna bara har möjligheter att få stöd enligt den ena paragrafen. I en skrivelse från departementet har man sagt att utgångspunkten för samhällets stödåtgärder åt handikappade skall vara den s.k. normaliseringsprincipen, dvs. att de handikappade inte skall särbehandlas i annan mån än som är nödvändigt med hänsyn till handikappets art. Det är en riktig inställning som jag helt biträder. Men i anslutning till det måste man framhålla att viss yrkestillhörighet verkligen inte heller får föranleda någon sådan särställning som här sker.

Herr talman! Med anledning av min motion 1973:58 ber jag att för kammaren få framföra de synpunkter som jag anfört i motionen, som gäller flyttningsbidrag till dem som arbetar i skyddade verkstäder.

De som har gått i tungt skogsarbete eller i andra slitsamma yrken och som inte orkar fortsätta där blir i regel placerade i skyddade verkstäder, i industriellt beredskapsarbete och i s.k. arkivarbete. Många av dessa människor måste pendla långa sträckor mellan hemmet och arbetsplatsen, och det blir i längden ganska tröttsamt. För att slippa resa så långt flyttar många till den ort där arbetet finns. De gör det även av den orsaken att de inte kan räkna med något arbete i framtiden på den ort där de tidigare varit verksamma. Många blir också kvar i de skyddade verkstäderna till dess de får pension. Men enligt arbetsmarknadskungörelsen räknas inte dessa sysselsättningar som arbete i den öppna marknaden, och de har därför inga möjligheter att erhålla flyttningsbidrag. Däremot får den som söker anställning som föreståndare eller arbetsledare med mycket högre lön än de som arbetar inom den skyddade verkstaden och i industriellt beredskapsarbete flyttningsbidrag, om de kommer från annan ort. Detta anser jag rimma illa med arbetsmarknadspolitiken i övrigt. Därför menar jag att flyttningsbidrag bör utgå även till dem som anvisas arbete i skyddad verkstad, industriellt beredskapsarbete och arkivarbete och att arbetsmarknadskungörelsen i detta avseende bör kompletteras med en bestämmelse som medger flyttningsbidrag även till denna grupp av arbetstagare. Jag har i min motion glömt de halvskyddade verkstäderna. Detta påpekar med all rätt inrikesutskottet. Jag anser naturligtvis att även de som arbetar i halvskyddade verkstäder bör kunna få flyttningsbidrag. Utskottet har behandlat min motion mycket välvilligt och kan i princip instämma i motionens syfte.

Betänkandet har remissbehandlats.

I förlitande på att regeringen kommer att göra detta — det är faktiskt angeläget att det rättas till — har jag inget särskilt yrkande med anledning av motionen.

Herr talman! I motion 228 till årets riksdag har vänsterpartiet kommunisterna tagit upp frågan om ökat stöd till arbetsmarknadsutbildning. Vi har liksom tidigare ansett att de föreslagna utbildningsbidragen är otillräckliga. I propositionen föreslås en höjning av bidragen som går ut på att grundbidraget höjs med 40 kronor i månaden. Det innebär att grundbidraget höjs för ogift person från 575 till 615 och för gift person från 625 till 665. Traktamentet för familjeförsörjare föreslås höjt till 375 kronor, vilket innebär en höjning med 25 kronor. Till annan person utgår för närvarande 200 kronor. Här föreslås också en höjning med 25 kronor. Till dem som saknar fast bostad utgår för närvarande 200 kronor per månad. Också denna ersättning föreslås nu höjd med 25 kronor. De föreslagna höjningarna skall enligt utskottsmajoriteten täcka inträffade förändringar i levnadskostnader. Dessa föreslagna höjningar kommer inte ens att täcka den levnadskostnadsfördyring som inträtt under år 1972. Någon standardförbättring, som man talar om att övriga grupper i samhället skall erhålla, kan det naturligtvis inte bli tal om för dessa arbetargrupper. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit att utbildningsbidraget skall utgå med ett grundbidrag på 740 kronor per månad för gift person och med 690 kronor för ogift. I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen föreslår vi att traktamentet skall höjas till 450 kronor per månad. Det skulle sammanlagt innebära en kostnadsökning med totalt 22 miljoner kronor, och det sammanlagda beloppet skulle höjas till 1 188 miljoner kronor. Dessa 22 miljoner är naturligtvis en blygsam summa i förhållande till de totala belopp som skall utgå till arbetsmarknadsutbildningen. Den i propositionen föreslagna höjningen till dem som tvingas in i arbetsmarknadsutbildningen uppgår till 6 å 6,5 procent. De människor det här är fråga om har redan under det gångna året fått vidkännas levnadskostnadsfördyringar med 8 procent. Detta betyder att regeringen kalkylerat med en direkt standardsänkning för dessa personer. Utskottsmajoriteten har stött denna linje. Hur stor standardsänkningen i verkligheten blir i det inflatoriska klimat vi nu lever i går naturligtvis inte att uttala sig om; det blir helt beroende av prisutvecklingen. Utskottsmajoriteten har — i år liksom tidigare — i sitt stöd för regeringsförslaget hänvisat till statsfinansiella skäl och föreslår att riksdagen skall avslå vänsterpartiet kommunisternas motionsyrkande. Det är alltså frågan om en prioritering — men en mycket egendomlig sådan. När det gäller att till storkapitalet överlämna gåvor och subventioner — kamrat Lorentzon har tidigare i denna debatt redovisat detta, och jag behöver inte närmare gå in på dessa frågor — kan utskottsmajoriteten med varm hand tillstyrka mångmiljonbelopp. Då det gäller miljardrullningarna till militärapparaten är riksdagsmajoriteten inte heller ogin. Men då det gäller att åstadkomma något så när drägliga levnadsförhållanden för de grupper av människor det här gäller, då är man verkligen restriktiv. Vi har också i vår motion tagit upp frågan om ett startbidrag vid inträde i arbetsmarknadsutbildning, och vi har föreslagit I 500 kronor. Det har visat sig att stora ekonomiska svårigheter uppstår vid inträde i arbetsmarknadsutbildning i och med att bidragen utbetalas i efterskott. På denna punkt har utskottsmajoriteten avstyrkt yrkandet med hänvisning till att arbetsmarknadskungörelsens 26 § medger att utbildningsbidraget kan förskotteras. Vidare hänvisar man till att enligt kungörelsens 27 8 räntefritt lån kan erhållas när arbetsmarknadsutbildningen är avslutad. Sådant lån skall i princip återbetalas inom ett år. Vissa möjligheter finns att en förlängning av återbetalningstiden kan beviljas. Och lånen kan t.o.m. efterges om det finns särskilda skäl härför. Utskottsmajoriteten anser med hänvisning till bestämmelserna i arbetsmarknadskungörelsen att vårt motionsyrkande på denna punkt i stort skulle vara tillgodosett. Så är dock inte fallet. Det är en väsentlig skillnad mellan att erhålla lån, som i de flesta fall måste betalas tillbaka, och att — som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit — erhålla ett startbidrag, som inte skall betalas tillbaka.

Vi har även i år gjort jämförelser med de socialbidrag som i Stockholm utgår till vad man kan kalla en normalfamilj och funnit att socialbidraget är väsentligt högre än arbetsmarknadsutbildningsbidraget. Beträffande grundbidraget uppgick skillnaden hösten 1970 till 200 kronor. Då hade man alltså såsom socialbidragshämtare 200 kronor mera. Hösten 1972 hade denna skillnad ökat till 275 kronor, således en realförsämring med 75 kronor per månad för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning. Ett fortsatt sådant förfarande kan vi naturligtvis inte acceptera. Därför har vi för tredje året i rad upprepat våra krav. Den låga ersättning som utgår vid arbetsmarknadsutbildning har också negativa konsekvenser på själva utbildningen. En person som skall utbildas till annat arbete eller vidareutbildas måste för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt ges sådana ekonomiska möjligheter att han eller hon befrias från svåra ekonomiska bekymmer, som ofta utgör ett allvarligt hinder. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservationerna 7 och 14 till inrikesutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Ett mycket viktigt led i de arbetsmarknadspolitiska insatserna är utan tvekan den arbetsmarknadsutbildning som bedrivs av arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen. Denna utbildning har ökat mycket snabbt. Skolöverstyrelsen har nyligen presenterat en statistik för åren 1959 72. Låt mig, herr talman, ta några siffror. Antalet kursdeltagare i arbetsmarknadsutbildningen var exempelvis 1959 66 hade antalet ökat till nära 46 000 personer. 1968 72 ca 120 000 personer. Det har alltså varit en mycket stark stegring av antalet deltagare. Enligt statsverkspropositionen beräknas att ungefär 130 000 människor skall delta i omskolningsverksamhet under 1973/74 och att man därefter skall få en uppgång med ca 5 000 personer per år under de närmaste åren. Jag anser det vara en mycket oroande utveckling. I årets finansplan står bl.a. följande: ”Ett centralt mål för regeringens politik är att höja sysselsättningen. Steg för steg har medlen härför byggts ut och effektiviserats. De samhälleliga strävandena kommer att underlättas av den förutsedda, fortsatta konjunkturuppgången. Det är dock inte möjligt att mera exakt förutse i vilken takt som konjunkturförbättringen resulterar i en minskning av arbetslösheten. Det kan dock redan nu noteras att omfattningen av varslade driftsinskränkningar och nedläggningar visat en klar tendens att sjunka. Främst till följd av det minskade bostadsbyggandet torde dock en nedgång av sysselsättningen inom byggnadsverksamheten äga rum även under 1973. Beredskapen mot arbetslösheten måste därför hållas på hög nivå trots den förbättring i konjunkturen som nu kan avläsas.” — Så långt finansplanen. Jag tror att den bedömningen i finansplanen är realistisk. Jag delar därför uppfattningen att vi måste hålla en hög beredskap mot arbetslöshet. Frågan är dock hur mycket vi måste räkna med att satsa på arbetsmarknadsservice. Skall vi verkligen — mot bakgrund av en uppåtgående konjunktur — behöva räkna med att under nästa budgetår ha ca 130 000 människor i arbetsmarknadsutbildning? För min del tycker jag att den målsättningen inte är speciellt ambitiös. Politiken måste ju ändå inriktas på att så få som möjligt går på omskolning och att så många som möjligt bereds arbete direkt i produktionen. Därigenom ökar vår ekonomiska tillväxt, kostnaderna för omskolningsverksamheten minskar och berörda människor får mer meningsfulla arbetsuppgifter. Jag är helt på det klara med, herr talman, att jag här tar upp politiskt ömtåliga frågor, men jag tror det är nödvändigt att någon gång ifrågasätta, om det är rimligt att år efter år öka omskolningsverksamheten i den utsträckning som gjorts och som arbetsmarknadsstyrelsens och skolöverstyrelsens prognoser visar för de närmaste åren. Jag har i en motion till årets riksdag föreslagit att anslaget till arbetsmarknadsservice skall minskas med §2,7 miljoner kronor i förhållande till vad som föreslagits i statsverkspropositionen. Kvar står ändock ett så betydande belopp som drygt 1,1 miljarder, varav 750 miljoner till omskolningsverksamheten. Detta belopp bör mer än väl täcka kostnaderna för drygt 120 000 personer i arbetsmarknadsutbildning. Detta är i stort sett samma antal som under 1971/72, och det måste vara tillräckligt, även om exempelvis byggnadsverksamheten kommer att minska. Den minskningen torde mer än väl uppvägas av ökad aktivitet på andra områden. Det föreligger, herr talman, ingen reservation som stöd för mitt motionskrav. Jag har därför inte något yrkande på den här punkten, men jag har ändå velat ta upp denna fråga. Vi klarar nämligen inte — det är jag helt övertygad om, och där har jag stöd i tidningen Fackföreningsrörelsen — sysselsättningen genom en ständigt ökad omskolningsverksamhet. Arbetslöshetsproblemet måste i första hand lösas genom åtgärder som stimulerar produktionen, dvs. genom en annan ekonomisk politik och en annan näringspolitik.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 3 år 1973 behandlas bl.a. två motioner som tar upp den kommunala beredskapsplaneringen. Det är dels herr Hellströms motion, där han bl.a. vill att arbetsmarknadsmyndigheterna i samråd med kommunerna skall upprätta beredskapsplaner med beaktande av de behov som ungdomsarbetslösheten betingar, dels min egen motion, vari hemställs att arbetsmarknadsmyndigheterna ytterligare skall öka bidraget till kommunernas beredskapsplanering. De sysselsättningsproblem som blivit följden av den långa lågkonjunkturen har drabbat flera grupper av arbetstagare, men speciellt hårt har ungdomen drabbats. Ett av många instrument för att skapa sysselsättning har varit beredskapsarbeten. Ser man på vad för slags beredskapsarbeten kommunerna har plockat fram, finner man en rik flora, men oftast är det traditionella arbeten, såsom exempelvis byggandet av reningsverk, vattenoch avloppsledningar, skogsröjning, restaurering av kulturbyggnader osv. En nyhet har under det senaste året kunnat avläsas; det har varit praktik för arbetslösa ungdomar hos föreningarna. Beredskapsarbetena har betytt mycket för de traditionella grupperna. Det är jag den förste att understryka. AMS och kommunerna har all heder av de insatser som gjorts. Men det finns ett par problem som jag vill trycka på, och som behandlas i de nämnda motionerna, dels möjligheterna att skaffa lämpliga beredskapsarbeten åt ungdomar, dels kommunernas möjligheter att upprätta beredskapsplaner. Båda problemen hör ihop och beror på kommunernas resurser. När vi står inför det faktum att vi inte kan skaffa sysselsättning till de ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, måste bland annat kommunerna stimuleras att kontinuerligt inventera och projektera arbeten som är lämpliga för ungdomar. Av stor betydelse i detta arbete är de bidrag som kommunerna kan få till projekteringskostnaderna. Det visar bl.a. utvecklingen det senaste året. Under budgetåret 1971/72 utnyttjades endast en ringa del av den anslagsram som fanns för projektering. Under innevarande budgetår kommer troligen inte anslagsramen att räcka till. Detta beror på bl.a. att bidragsprocenten till kommunerna höjts väsentligt. Målet måste vara att kommunerna skall få resurser att hålla ett beredskapslager av projekt, som snabbt kan komma till användning. Med hög beredskap kan arbetsmarknadsmyndigheterna omedelbart få effekt av beslutade åtgärder. Kommunerna och samhället kan undvika felinvesteringar och andra problem, som eljest riskeras när beredskapsarbeten i all hast plockas fram och beslutas. Många kommuner har inte egna tekniska eller ekonomiska resurser för att kunna hålla önskvärd hög beredskap.